Fru talman! Få enskilda reformer av administrativ och teknisk karaktär har diskuterats så ofta och under så lång tid som fastighetsdataoch beteckningsreformerna. Riksdagen har under årens lopp behandlat dessa frågor vid ett stort antal tillfällen med anledning av regeringsförslag och motioner. Om jag inte har räknat fel så blir det nu elfte gången som vi här i riksdagen skall behandla frågan. Det är beklagligt att någon avgörande förbättring under tiden inte har fått ske. Det handlar ju i verkligheten om en mycket omfattande, tidskrävande, dyr, onödig och olämplig reform som varit uppe till behandling gång på gång. I samtliga fall har det förordats att beteckningsreformen skall ses över och omprövas. Motioner har under årens lopp avslagits med olika hänvisningar till pågående eller kommande utredningar m.m. Under tiden fortsätter genomförandet av reformen, trots att kritiken har ökat i takt med att reformen genomförts. Det finns många invändningar mot beteckningsreformen, men låt mig bara nämna de viktigaste. För det första föreligger det risk, i och med att kommun och inte socken väljs som registerområde, att många sockennamn på sikt kommer att försvinna, trots att de skall finnas kvar på kartorna. För det andra förlorar fastighetsbeteckningarna sin viktiga lokaliserande funktion om man tar bort sockenangivelsen. Sockenbegreppet är väl inarbetat i folks medvetande. För det tredje så bildas många nya dubbelnamn som i de flesta fall språkligt sett ter sig främmande och oriktiga. Dessutom saknar de geografisk förankring. För det fjärde blir den nya reformen dyr att genomföra. Vi motionärer vill därför att den nuvarande beteckningsreformens genomförande enligt rådande riktlinjer omedelbart avbryts. Vad vi önskar är alltså att den miljonrullning som den nuvarande beteckningsreformen innebär skall stoppas och att socken eller stad behålls som registerområde i övergången från jordregister/stadsregister till nytt fastighetsregister. Det innebär inte att genomförda beteckningsändringar i de kommuner där nytt fastighetsregister är i drift ändras utom i fråga om de nykonstruerade dubbelnamnen. Dessa återförs till sin enkla form i den mån kommunen inte önskar annat. Detta har vi sagt många gånger här i kammaren. Senast var det den 6 april 1983. Vi förväntade oss, oaktat att motionen förra året avslogs, att i årets budgetproposition kunna se spår av den debatten, då de sakliga invändningar som framfördes emot reformen fick stå helt oemotsagda. Bl. a. redovisade jag erfarenheter från reformens genomförande på fältet, som sannolikt var nyheter för större delen av riksdagens ledamöter. Tyvärr finns inga tecken i årets budgetproposition som tyder på någon förändrad attityd. Jag beklagar detta. Erfarenheter och uppgifter som kommit fram under reformgenomförandet visar att de grunder på vilka det ursprungliga beslutet fattades var otillfredsställande. Som påvisats flera gånger under årens lopp är de ursprungliga motiven i beteckningsreformen inte längre giltiga. Hela beteckningsreformen framstår nu som onödig. Några egentliga kostnadskalkyler, där man redovisar samtliga kostnader för samtliga inblandade parter för reformens genomförande, har ännu inte presenterats för riksdagen. Såväl vid det ursprungliga beslutet 1968 som vid beslutet 1974 om ändrade riktlinjer för reformarbetet var dock riksdagen medveten om att reformen skulle medföra vissa kostnader. Nuvarande erfarenheter visar enligt vår mening klart att kostnaderna för landet blir betydande och vida överstiger de uppskattningar som gjorts, t.ex. i 1976 års fastighetsdatakommitté. Om det i budgetpropositionen inte finns några tecken på förändrad attityd, finns det dock några sådana tecken i bostadsutskottets betänkande. För det första vill jag berömma bostadsutskottet för att man den här gången har gjort ett allvarligt menat försök att penetrera frågan och belysa hur reformen fungerat ute på fältet. För det andra har man gjort studiebesök både vid LMV och CFD, men varför har man inte gjort det också på Kommunförbundet? För det tredje har man, genom att i betänkandet visa hur ett fastighetsre gister ser ut, försökt vidga ledamöternas kunskap på det här området. Jag tackar för detta, men tyvärr kan jag inte till fullo instämma i utskottets ställningstagande. Bl.a. säger utskottet att vid ingången till budgetåret 1983/84 omfattar fastighetsdatasystemet nära 900 000 fastigheter, vilket motsvarar drygt 20 90 av landets fastighetsbestånd. Vidare säger utskottet att den nuvarande planen sträcker sig fram till 1987. Den omfattar utöver de nu påbörjade länen även Hallands län och delar av Älvsborgs län. Då kommer systemet att omfatta över 1,7 miljoner fastigheter, vilket blir drygt 40 96 av fastigheterna i landet. Till detta vill jag då bara säga att man borde ha lyssnat på oss motionärer tidigare. Det hade då varit ännu lättare att förändra den här fastighetsreformen. Vidare tar man i utskottets betänkande upp frågan om de namnändringar som beteckningsreformen innebär. Man säger att namnändringarna har varit relativt få i vissa län. Det bör i det sammanhanget sägas, att i bl.a. Stockholms och Malmöhus län har namnöversynen varit underlättad genom tidigare översyner. Professor Jöran Sahlgrens arbete i Stockholms län låg till grund för en sådan namnrevision, och översynen i Malmöhus län för drygt tio år sedan verkställdes av dåvarande överlantmätaren Anton Enflo. Dessa båda översyner har naturligtvis minskat antalet namnrevisioner avsevärt. Det hindrar inte att det i exempelvis Malmöhus län har gjorts många förändringar som har varit helt onödiga. Låt mig ta ett exempel som direkt berör mig själv. Huset i Lund, där jag bor, har fått sin fastighetsbeteckning ändrad från Nöbbelöv 2:99, som är en klart geografiskt lokaliserande beteckning, till Skallet 4. Mina känslor inför den ändringen är minst sagt blandade. De negativa effekterna av reformen är helt övervägande på såväl kort som lång sikt. Bl.a. medför reformen ett omfattande förarbete av en rad kommunala förvaltningar och nämnder fram till besluten om nya namn och registernummer. Till dessa direkta kostnader kommer i kommunerna med fastighetsregistermyndighet, KFRM, ett drygt arbete med revidering av den till fastighetsregistret hörande registerkartan, kostnader för underrättelse till fastighetsägare m.m. Därefter uppstår indirekta kostnader för allt följdarbete inom de kommunala förvaltningarna med införandet av fastigheters, samfälligheters och gemensamhetsanläggningars ändrade beteckningar i förteckningar, register, kartor och ritningar, arkivomläggningar, extraarbete under lång tid på grund av behovet av att använda korslistor m.m. Utöver de nämnda direkta och indirekta kommunala kostnaderna bör bl.a. kartfrågorna uppmärksammas. Enligt gällande författning skall uppgift som skall redovisas både i fastighetsregister och på den därtill hörande registerkartan införas på kartan i omedelbar anslutning till införandet i fastighetsregistret. Ändå förekommer det att den på grund av beteckningsreformen nödvändiga registerkarterevideringen inte har slutförts trots att närmare två år har förflutit efter övergången till nytt fastighetsregister. Besvärande eftersläpning uppstår i å jour-hållningen av andra kartverk, register o. d. Vidare medför reformen att en oöverskådlig mängd handlingar som inte å jour-förs kommer att redovisa inaktuella fastighetsbeteckningar. En annan högst negativ effekt av slopandet av socken eller stad som registerområde, med därav följande s.k. namnkollisioner, är dels de nykonstruerade dubbelnamnen typ Färentuna-Eneby på alla levande och döda fastigheter i Eneby by i Färentuna socken, dels kyrktraktsfallen för ändring av namn som Prästgården, Prästbordet, Pastorsbostället, Klockargården, Kyrkbyn, Kyrkogården och liknande. Låt mig ta ett exempel! Kyrkogården i Adelsö socken ändras till Adelsö kyrka. Dubbelnamnen är ofta långa och klumpiga. De medför i regel ändrad begynnelsebokstav med effekter för alfabetiska register o.d. Och de torde normalt inte slå igenom i bygden. Ett färskt exempel kan hämtas från Ekerö kommun, som består av åtta socknar. Där kommer enligt uppgifter 1636 levande och 254 döda fastigheter — tillsammans 1 890 fastigheter — att åsättas nykonstruerade dubbelnamn. Beteckningsreformen medför alltså ett behov av listor över gamla och nya beteckningar. Både levande och döda, dvs. existerande och ej längre existerande fastigheter får nya beteckningar. Korslistorna erbjuds av CFD till försäljning. Enbart de ca 4 000 döda fastigheterna i Huddinge kommun upptar ca 200 sidor korslistor. Tala om rationalitet! 1974 års riksdagsbeslut medförde att beteckningarna i det nya fastighetsregistret trots vad som sägs inte är enhetliga. Från jordregistret och stadsregistret behålls både typ Berga 3:2 och typen Eken 4 på fastigheter, byggnadskvarter o.d. Det argumentet är alltså inte hållbart. Bortsett från återgången från stad eller socken som registerområde innebär vårt förslag ingen rubbning av redan genomförda beteckningsändringar, utom i fråga om de nykonstruerade dubbelnamnen. Att, om kommunen så önskar, återgå från exempelvis Rådmansö-Gillberga 3:5 i Norrtälje kommun — en beteckning som inte lär slå igenom i den bygden under överskådlig tid — till den hävdvunna, enkla och korta beteckningen Gillberga 3:5 i Rådmansö socken skulle inte vara en åtgärd som allmänheten uppfattar som krånglig och onödig utan skulle tvärtom ses så, att man i tid rättar till ett begånget misstag. Och i de fall då dubbelnamn inte skapats skulle det uppenbarligen vara till stor vinning att beteckningarna åter blir lokaliserade på kommunal nivå. Vad som däremot, herr talman, verkligen skulle innebära onödiga kostnader och av allmänheten uppfattas som krångligt och onödigt vore att fortsätta med denna s.k. reform i den helt övervägande del av Sverige som ännu inte drabbats. Beteckningsreformen är ju ändå bara i sin början. Även om man mot alla förnuftsskäl fortsätter med denna reform måste ju registren under decennier framåt vara uppbyggda för att klara jordregisteroch stadsregisterbeteckningar på fastigheterna. Enhetligheten i det nuvarande systemet, som är av stort värde för många avnämare, försvinner inte, om man går över till ett annat, billigare och mera rationellt system. I fastighetsbeviset ingår förvisso församling och socken, men de ingår inte i själva fastighetsbeteckningen, och de ingår inte som en lokaliserande faktor i själva söksystemet. Att argumentera för att ett bevarande av sockentraditionen inte i allt kan och bör bygga på registerbeteckningarna utgör förvisso inget skäl för att slopa den traditionsbevarande och dessutom lokaliserande sockenuppgiften i fastighetsbeteckningen. Detsamma gäller om stad. Jämför t.ex. Lärkan 2 i Visby stad med Lärkan 2 i Gotlands kommun, och Eken 4 i Gränna stad med Eken 4 i Jönköpings kommun. Detta, herr talman, tycker jag klart visar vilken avgörande och lokaliserande betydelse en förändring av den nuvarande fastighetsbeteckningsreformen skulle få, om man följde de riktlinjer som vi motionärer har förespråkat. Dessutom har jag svårt att tro på uppgifterna att en återgång till socken/stad på registerområdet skulle kräva en ombyggnadskostnad hos CFD av den storlek som nämndes i fjolårets proposition. Med beteckningarna redan i datahanteringsuppställningen blir det ju, där nytt fastighetsregister redan förs, bara fråga om att förkorta och förenkla Rådmansö-Gillberga 5:3i Norrtälje kommun till Gillberga 5:3i Rådmansö socken eller att där man inte behöver konstruera dubbelnamn, ändra Norrtälje Berga 3:2 tillbaka till Rådmansö Berga 3:2. Det förefaller mer sannolikt att det är öppnande av möjligheten att bibehålla stadsägor som skulle kräva ombyggnad och kostnader. I det fallet och om ombyggnadskostnaden anses ha så stor betydelse som framställningen i fjolårets proposition kan ge intryck av, kan kanske lösningen vara att behålla stadsägorna. Och om så skulle bli fallet är besparingseffekten så mycket större. Ja, herr talman, det är inte första gången som jag och mina medmotionärer har tagit upp detta ärende. Jag har velat föra fram några exempel här, utan att i detalj gå in på bostadsutskottets skrivning. I vissa lägen visar skrivningen fortfarande den obotfärdiges förhinder, och att man inte riktigt vill fatta vad det är fråga om. Utskottet säger bl.a. att beteckningarna är enhetliga och standardiserade, vilket jag visat inte är fallet. Man har inte klart för sig vad det innebär att man plockar bort socken som en lokaliserande faktor i fastighetsbeteckningen och att man därmed gör sig urarva en fin gammal namntradition och kulturtradition. Men, herr talman, det som förvånat mig allra mest är att den förändring som jag föreslagit och som utskottet inte visat någon större förståelse för är man tydligen villig att genomföra på Gotland. Nu är visserligen Gotland ett extremt exempel med 94 socknar i samma kommun, och då det gäller beteckningsförändringar kan man kanske travestera och säga att en mot 94 ställdes. Men varför — om man nu eftersträvar ett enhetligt system för hela landet — göra ett undantag för Gotland, när man lika enkelt utan några större kostnader kan göra samma sak i hela landet och då uppnå en totalt sett avsevärd besparingseffekt? Jag har tidigare i olika anföranden visat att besparingseffekten säkerligen skulle överstiga 100 milj.kr. — en möjlighet som man i nuvarande statsfinansiella situation borde ta väl vara på. Samtidigt skulle man då kunna tillgodose de kulturhistoriska och namnhistoriska intressena. Vi håller tyvärr, herr talman, på att göra oss urarva en fin gammal namntradition och försvåra för forskningen i framtiden. Det är möjligt att ärendet nu, under den innevarande mandatperioden, sjunger sin svanesång, men argumenten för en förändring av beteckningsreformen är så starka att jag tror att frågan i likhet med översteprästen i studentspexet Uarda i så fall under kommande mandatperioder åter börjar cirkulera. Herr talman! Det tjänar inte mycket till att ställa ett yrkande mot hemställan från ett enhälligt utskott, varför jag avstår från detta. Men jag tycker att kammaren borde få veta, att även om bostadsutskottets skrivning innebär ett fall framåt, så är det inte ett tillräckligt fall framåt. Fortfarande håller man fast vid den gamla beteckningsreformen. Men — som jag sade i fjolårets debatt — repetitionen är studiernas moder. Och utskottet har dock lärt sig något.

Herr talman! Rune Rydén har, med en rad praktiska exempel, visat hur tokigt den beteckningsreform kommer att verka som nu håller på att genomföras. I debatten om föregående ärende på föredragningslistan talades om omsvängning och t.o.m. lappkast i uppfattningarna och ställningstagandena. Jag tror att det hade behövts ett lappkast i uppfattningen på vissa håll när det gäller den fråga som vi nu behandlar för att det skulle kunna bli en bra lösning. Men här har tyvärr positionerna varit alltför låsta sedan en rad år tillbaka, och det är synd. Det är tydligt att det inte går att komma längre mot en bra lösning i denna fråga, dvs. att få de vedertagna fastighetsbeteckningarna och sockennamnen kopplade till ett rationellt fastighetsdatasystem, för det är ju detta frågan gäller och har gällt under alla de år som saken har diskuterats. Det är bara att beklaga att det tyvärr förhåller sig så. Utskottets skrivning är visserligen ett steg framåt, men det är inte tillräckligt. Man ger med anledning av den motion som jag och Rune Rydén m.fl. har undertecknat regeringen till känna att det är viktigt med information till de myndigheter som har genomförandet av reformen om hand. Det är säkert angeläget. Många missförstånd kanske kan klaras ut med det. Utskottet anför på s. 7 längst ned att fastighets sockentillhörighet förs in i det nya fastighetsregistret. Om jag inte missminner mig på den punkten innebar redan 1974 års riksdagsbeslut att så skulle ske. Det har emellertid inte alltid blivit fallet. Det är naturligtvis viktigt att myndigheterna ges detta till känna, så att sockennamnen fortfarande kommer med i beteckningen. Motionens grundkrav gör man emellertid fortfarande inget åt. De gamla sockenbegreppen läggs inte som grund i beteckningshänseende längre. Det är synd. I och med det kan aldrig den grundläggande kritiken mot systemet biläggas. Att systemet inte är till fyllest står helt klart. Kritiken har inte mildrats utan vuxit i takt med att beteckningsreformen successivt har genomförts. Oron kommer att finnas kvar över att de gamla kulturtraditionerna bryts om sockennamnen försvinner. Nu framgår det av utskottets skrivning att den gamla fastighetsbeteckningen skall finnas med på det nya fastighetsbevis som datan tar fram. Det är i och för sig bra, men risken finns ju alltid att den faller bort vid nästa reformeringstillfälle. Därmed är den borta. — Den språkliga förbistringen kommer att kvarstå. — Den lokalgeografiska förankringen i beteckningarna blir dålig. — Reformen blir dyr — särskilt för kommunerna. —- Den går dessutom på kollisionskurs med den samlade kommunvärldens uppfattning. Det hade varit välbetänkt med en omprövning nu. Sedan är det nog för sent. Att komma längre i motionens riktning emot ett enigt utskott är naturligtvis utsiktslöst. Därför kommer inte heller jag att yrka bifall till motionen. Det är emellertid intressant att notera, att medan frågan har diskuterats, har tiden gett oss motionärer mer och mer rätt. Låt mig peka på två saker. För det första står det nu helt klart att det rent datatekniskt inte möter något hinder att behålla de gamla beteckningarna med t.ex. socken som registerområde. Det var ju tidigare en huvudinvändning mot en omprövning. För det andra framstår den nya beteckningsreformens bräcklighet i full dager genom att en särlösning för Gotland kan behöva vidtas. Det är vad utskottet konstaterar med anledning av motion 1349. Denna särlösning kommer med all sannolikhet att innebära att socken behålls som registerområde för Gotland. Därmed uppnår reformförespråkarna aldrig den enhetlighet som var grundmotivet för reformens genomförande. Det hade man däremot gjort om man valt socken som bas över hela landet. Då hade en särlösning för Gotland aldrig behövt tillämpas eller över huvud taget diskuteras.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande nr 16 behandlas bl.a. en motion nr 1349 där vi motionärer hemställer om justering av riktlinjer för beteckningsreformen, så att det för Gotlands län och kommun blir möjligt att alltjämt använda socken som registreringsområde. Utskottet har enligt min uppfattning på ett mycket korrekt sätt redovisat den historiska bakgrunden och vad som förekommit i detta ärende. Vi motionärer är också medvetna om att Gotland inte finns med i den nu gällande tidsplanen, som gäller fram till 1986/87. Man kan då ställa frågan varför vi nu har väckt denna motion. Vi har ansett att det fanns skäl att på ett så här tidigt stadium göra riksdagen och regeringen uppmärksamma på de speciella förhållanden som gäller för Gotland, om man skulle införa reformen efter de riktlinjer som nu är fastställda. Vi har uppmärksammat att utskottet skriver: ”Enligt vad utskottet erfarit kommer också LMV att överväga om systemet för Gotlands län bör utformas annorlunda än för landet i övrigt.” Enligt utskottets uppfattning finns således grundad anledning anta att regeringen kommer att erhålla ett förslag i frågan. Vi har noterat detta som en viss framgång för vår motion. Det har tydligen de tidigare talarna också gjort. Vi hoppas att man i de förslag som kan komma att framläggas beaktar de synpunkter som vi har framfört i vår motion och som jag har uppfattat att utskottet varit positivt till.

Herr talman! Stödet till allmänna samlingslokaler har debatterats tidigare vid flera tillfällen. Jag tänker därför endast beröra den budgetteknik som tillämpas på detta område och som gör att vi tvingas bifalla vissa anslag, trots att vi anser att stödet skall avvecklas omedelbart. Byggande och investeringar i bostäder och lokaler är en verksamhet som måste ses på relativt lång sikt. I budgetsammanhang har detta inneburit att man inom bostadsdepartementets verksamhetsområde i många fall har tillämpat en budgetteknik med beslutsramar som ger automatik i anslagsbelastningen. Det gäller bl.a. stödet till allmänna samlingslokaler. Budgettekniken med beslutsramar innebär att i regel endast mindre eller ringa besparingar kan göras på statsbudgeten med omedelbar verkan. Den tidsförskjutning som vanligtvis föreligger mellan beslut och utbetalning av medel medför normalt att slopade beslutsramar får effekt på motsvarande anslag först efterföljande budgetår. Moderata samlingspartiet har, när det gäller stödet till allmänna samlingslokaler, under en följd av år motionerat om att det statliga stödet skall avvecklas. Som ett led i denna avveckling har vi också regelmässigt föreslagit att ramarna för stödet till samlingslokaler skall slopas. På så sätt skulle också anslagen kunna minskas under efterföljande budgetår för att helt tas bort så snart som tidigare beviljade lån och bidrag har utbetalats. Våra motioner har tyvärr avvisats av en majoritet i riksdagen, som i stället anvisat nya ramar, ramar som i sin tur gett upphov till nya anslagsbehov. Denna budgetteknik innebär att endast mindre besparingar eller att, som när det gäller lån till allmänna samlingslokaler, inga besparingar alls kan göras. Trots att vi moderater sedan flera år tillbaka har föreslagit en avveckling av samlingslokalsstödet tvingas vi acceptera att betydande medel anslås för att tidigare utställda löften skall kunna uppfyllas. Hade våra tidigare framlagda förslag om en avveckling av stödet bifallits, skulle de nu aktuella förslagen varit helt avvecklade. Vi skulle därmed ha uppnått den så nödvändiga besparingen på statsbudgeten. Herr talman! Det som jag nu har redovisat innebär att vi trots vår principiella ståndpunkt om att samlingslokalsstödet skall avvecklas har måst ställa oss bakom förslaget om anslag och lån till allmänna samlingslokaler. Jag yrkar bifall till de moderata reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Centerpartiet ser positivt på våra folkrörelser. De fyller en mycket viktig funktion för vår demokrati. Utan dem skulle vårt samhälle vara betydligt fattigare ur många synpunkter. Men för att våra till stor del ideellt arbetande folkrörelser skall kunna fungera behöver de samhällets stöd. De behöver ekonomiskt stöd, men de behöver också ändamålsenliga samlingslokaler för sin verksamhet. De tre samlingslokalorganisationerna, Folkets hus, Bygdegårdarnas riksförbund och Våra gårdar, är i sig folkrörelser. Med hjälp av i mycket stor utsträckning ideellt arbetande krafter i dessa organisationer löser samhället huvuddelen av de uppgifter som hör ihop med att tillhandahålla, äga och driva samlingslokaler. Det är ett billigt och bra sätt för samhället att lösa dessa uppgifter på. Det är att föredra, menar vi i centern, framför att samhället går in och äger och driver samlingslokalerna. Går samhället direkt in och svarar för drift och ägande blir det ofta både dyrt och krångligt. Det ideella arbete som utförs av föreningarna måste då ersättas med av samhället betald arbetskraft både för administrationen och för själva skötseln och driften av lokalerna. Ett slopande av samhällets stöd till samlingslokaler — så som förslaget är utformat — skulle innebära en övergång till ett ökat samhällsägande av samlingslokaler. Det är enligt centerns uppfattning fel väg att gå. Därför tillstyrker vi att statsbidrag även i fortsättningen skall utgå till i första hand föreningsägda samlingslokaler. Genom ett sådant stöd stimulerar man då också de ideella insatserna, som tyvärr tycks bli allt färre och färre i vår tid. Ett slopande av stödet skulle också innebära att många privata högtidligheter och föreningar särskilt på landsbygden skulle bli hänvisade till krogar och hotell på betydande avstånd från boendeorten. Det är inte många föreningar som har råd med sådana utsvävningar i en regelbunden föreningsverksamhet —-inte enskilda heller för den delen. De bygdegårdar som i dag på ett utmärkt sätt fyller denna viktiga funktion i de mindre orterna och på landsbyden skulle inte kunna existera utan samhällets stöd. Människornas möjligheter att träffas till föreningsmöten eller i andra mindre sammanhang i anslutning till det område där de bor är en viktig grundförutsättning för den sociala välfärden. Tar man bort denna förutsättning, förstärker man samtidigt isoleringstendenserna och förpassar allt fler människor in i ensamheten. För att inte detta skall ske måste vi inte bara slå vakt om de samlingslokaler vi redan har i dag, utan vi behöver också mer av samlingslokaler och föreningshus i våra många gånger sterila bostadsområden. Samlingslokalorganisationerna har därför en viktig uppgift i stadsförnyelsearbetet genom att vara med och se till att samlingslokalbehovet uppfylls. De ensidiga hyreshusområdena från 1960-talet måste förändras, miljön måste förbättras osv. — det är vi alla ense om. Det innebär bl.a. att vi måste planera för ett ökat antal gemensamhetslokaler i dessa områden. Underlåter vi det, kommer problemen med outhyrda lägenheter och dåliga bostadsmiljöer att kvarstå. Detta blir dyrare för samhället på sikt. Centern ser därför stödet till samlingslokaler som en aktiv åtgärd i arbetet med att förbättra boendemiljön i vissa särskilt utsatta områden. Margareta Gard har argumenterat för moderaternas förslag om att slopa stödet till allmänna samlingslokaler. Jag skall inte närmare kommentera detta eller gå in på utskottsmajoritetens motiv för sitt förslag. Det kommer utskottets talesman Thure Jadestig att göra. Jag vill i stället utöver det jag nu har sagt om centerns uppfattning något beröra den motion av Bo Forslund och mig som behandlas i detta sammanhang. Utskottsmajoriteten tillstyrker motionen. Det finns anledning uttala tillfredsställelse över det. I motionen tar vi upp två saker i anledning av den tidigare framlagda propositionen i detta ärende. Den första berör stödet till riksorganisationerna i samband med bemyndigande till regeringen att vidga ramarna av sysselsättningsskäl. Den andra berör vad bostadsministern anför om vidgning av bidraget till att omfatta också bidrag till icke-statliga teater-, konsertoch museilokaler. Vad först berör stödet till riksorganisationerna för bl.a. teknisk och ekonomisk rådgivning till sina medlemmar, utgår detta med ett fast belopp per budgetår, som justerats enligt den ordinarie kostnadsutvecklingen. De senaste åren har beslutsramarna vidgats av sysselsättningsskäl, vilket i och för sig är riktigt. Detta har emellertid i sin tur inneburit en betydande ökning av riksorganisationernas rådgivningsverksamhet ut till föreningarna, utan att rådgivningsanslaget till riksorganisationerna har ökat i motsvarande grad. För att denna rådgivning skall kunna fungera på avsett sätt är det viktigt att man också justerar bidraget till organisationerna i samband med en ramvidgning. Vi har i motionen föreslagit att så sker. Utskottet föreslår riksdagen att som sin mening ge regeringen detta till känna. Det är bra. Därigenom bör också ramanslagen komma till bästa och effektivaste användning genom en säkrare rådgivning.

Utskottsmajoriteten gör samma tolkning. Denna tolkning är viktig mot bakgrund av det stora dokumenterade behov för anordning och upprustning av samlingslokaler som föreligger inom de nu angivna ramförutsättningarna. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottsmajoritetens förslag, som också innebär bifall till min och Bo Forslunds motion 1343.

Herr talman! Folkrörelsernas historia i vårt land visar ett klart samband mellan lokalägande och god föreningsverksamhet. De tre stora folkrörelsegrenarna — frikyrkan, nykterhetsrörelsen och arbetarrörelsen — har var för sig från början satsat på egna lokaler. Dessa har medverkat till att ge dessa folkrörelser kontinuitet och livskraft. Alltjämt är föreningsägda allmänna samlingslokaler en garant för en reell föreningsfrihet. Där har det fria ordet alltid varit fritt. Folkrörelsesamhället förutsätter en mångfald, och där skall också finnas plats för alla meningsyttringar. Genom tillkomsten av statens nämnd för samlingslokaler, och det statliga stödet till samlingslokalbyggandet 1942 markerade samhället sitt ansvarstagande för föreningslivet och kulturlivets lokalbehov. Tack vare det upprustningsbidrag som infördes 1973 har ett betydande antal lokaler kunnat rustas upp och få en tillfredsställande standard. Detta bidrag har sedan 1978 permanentats. Jag kan intyga att behovet även i dag är mycket stort. Så sent som 1981 har det statliga stödet till samlingslokaler prövats av en av riksdagen krävd och av regeringen tillsatt parlamentarisk utredning. Utredningens ordförande, nuvarande landshövding fru Elvy Olsson, anförde då bl.a. följande med anledning av kommitténs slutbetänkande som jag tycker är värt att citera: ”Vi har ansett inom kommittén att bra och välutrustade lokaler är utomordentligt nödvändigt för att människor skall ha en möjlighet att träffas, dryfta problem och finna gemenskap. För den framtida samhällsutvecklingen är det angeläget att vi känner gemenskap och på det sättet skapar vi-anda. Detta är viktigt inom olika grupper men också mellan olika grupper. Inte minst i en ekonomiskt stram tid är denna gemenskap nödvändig och då också behovet av träffpunkter. Så har det alltid varit. Jag påminner om olika folkrörelsers arbete för att bygga lokaler t.ex. nykterhetsrörelsen, arbetarrörelsen, bonderörelsen och frikyrkorörelsen. I dag finns det många arbetslösa byggnadsarbetare över större delar av landet, jag hoppas att regeringen skall utnyttja möjligheterna att öka beslutsramarna när det behövs av sysselsättningsskäl.” Detta råd har regeringarna också följt och anvisat väsentliga ekonomiska insatser under de senare åren. Även i år aviseras ökade insatser om byggsysselsättningen så kräver. Herr talman! Den moderata motionen och reservationen står där i all sin ensamhet. Utskottet i övrigt har den gemensamma inställningen att samlingslokalstödet måste utvecklas. I utskottets hemställan under punkt 7 ger utskottet som sin mening regeringen till känna att i kretsen av de tre riksorganisationerna, dvs. Bygdegårdarna, Folkets hus och Våra gårdar, bör också folkparksrörelsen ingå. Från sysselsättningsaspekt har bostadsministern också föreslagit ett stöd till teatrar, museer och konserthallar. Detta markerar sålunda en helt annan inställning till behovet av samhällsstöd till de folkrörelseägda och kommunalägda samlingslokalerna än som finns i det moderata förslaget, där man vill att stödet skall avvecklas. Såväl i motion 1982 som i reservation 1 och Margareta Gards anförande i dag bekräftas att moderaterna anser att samhällsengagemanget i fråga om allmänna samlingslokaler kan avvecklas. Motivet sägs vara att det i våra kommuner i dag finns ett så omfattande samlingslokalbestånd i en så god standard att stödet har tjänat ut. Jag måste fråga fru Gard: På vilket sätt kan detta dokumenteras? De samlingslokalägande organisationerna och de flesta kommunerna i vårt land kan i dag intyga att det faktiskt föreligger ett stort behov av upprustningar, i många fall också av omoch tillbyggnader samt planer på nybyggnader. Moderata samlingspartiets uppfattning överensstämmer alltså inte med den erfarenhet vi har. Det måste vara så att moderaterna har någon annan dokumentation, som vi saknar. Herr talman! Med detta tillstyrker jag yrkandet i betänkande 1983/84:20 på alla punkter.

Herr talman! Bara några synpunkter på förslaget när det gäller anslag till allmänna samlingslokaler. Det intryck man får när man läser betänkandet är att det är väl avvägt. Det kanske inte heller är någon överraskning att moderata samlingspartiet bryter sig ut också i detta betänkande. Jag skall inte underlåta att inför kammaren säga att det var med förvåning, för att inte säga bestörtning, som jag lyssnade till Margareta Gards plädering för reservationen, där kraven skärptes mycket kraftigt jämfört med de motioner som ligger bakom. Gång på gång upprepades att det är angeläget att stödet avvecklas omedelbart, och fru Gard nämnde att hon tvingas medverka till ett anslag som moderaterna egentligen vill slopa. Det handlar nu inte bara om att pruta — nu gäller det att sopa rent! Folkpartiet ställer sig bakom propositionens förslag. Det gäller ett anslag som har stor betydelse för många människor. Det talas mycket, från alla håll, om att människor alltför mycket isolerar sig, att de hellre ser på TV än idkar gemenskap med andra. Jag tror att det är angeläget att samhället medverkar på olika håll för att ge människor praktiska förutsättningar att bedriva ett aktivt föreningsliv och ge dem möjligheter att arrangera sammankomster. Enligt detta synsätt går det inte, som moderaterna säger, att börja bedriva tidsstudiemätningar av lokalernas utnyttjandegrad. Det är självklart att åtskilliga samlingslokaler har ett ojämnt utnyttjande, beroende på att många huvudsakligen har intresse av att använda dem vid samma tidpunkt. Jag och säkert många andra i denna kammare med förankring i folkrörelseverksamhet vet att dessa lokaler verkligen behövs och utnyttjas, inte minst i landsorten. Jag tror att man från moderat håll möjligen har en uppfattning som är styrd av andra erfarenheter eller lider brist på erfarenheter. Nu sjungs besparingarnas höga visa, utan att man ser till de effekter som det kan föra med sig. Jag skall bara nämna punkt 4 i utskottets hemställan som gäller energisparbidraget och ta ett exempel. Så sent som i går fick jag en rapport från mitt hemlän om en missionsförsamling som i höstas hade sökt och från kommunen fått klartecken om det 35-procentiga bidraget för ombyggnad av sin gudstjänstlokal. Några veckor senare fick församlingen besked om att pengarna var slut. Den reflexion man skulle kunna göra över det aktuella anslaget om drygt 4 milj.kr. är närmast att det är för litet. Det borde vara större. Det finns anledning att framhålla att det är väl använda pengar! Samlingslokaler i tillräckligt antal och av god kvalitet är enligt min mening ovärderliga för att säkra både ett demokratiskt inflytande och ett brett kulturellt utbud i vårt samhälle. De är också en förutsättning för människornas praktiska möjligheter att dra nytta av mötesfrihet och yttrandefrihet. Det är angeläget att kammaren slår vakt om detta. Därför vill jag, herr talman, yrka bifall till hemställan i bostadsutskottets betänkande nr 20.

Herr talman! Moderaterna har i reservationer som är fogade till bostadsutskottets betänkande yrkat avslag på förslaget om stöd till samlingslokaler. Därmed har moderaterna inte heller ansett att motionerna 721 och 1343 fordrar någon särskild behandling. Jag instämmer i de synpunkter som framförts av Margareta Gard och också i yrkandena om bifall till reservationerna. Jag vill emellertid, herr talman, säga några ord om bostadsutskottets behandling av frågan om utvidgningen av stödet till att gälla också icke-statliga teater-, konsertoch museilokaler. Kulturutskottet har inte erbjudits tillfälle att yttra sig över förslaget. Självfallet ligger det i vårt utskotts intresse att kunna uttrycka en uppfattning om ett förslag som så direkt berör utskottets verksamhetsområde. Jag beklagar att vi inte haft den möjligheten, eftersom önskemålet framträder särskilt klart med hänsyn till de ändringar i relation till propositionens förslag som bostadsutskottet har gjort och som bl.a. gäller två tillkännagivanden. Jag skulle först vilja beröra frågan om administrationen av bidragsgivningen till dessa icke-statliga kulturlokaler. I budgetpropositionen föreslås ett bemyndigande för regeringen att kunna besluta om sådana bidrag. Utskottet godtar detta, men förordar att frågan ytterligare övervägs inom regeringens kansli och att därvid undersöks lämpligheten av att låta samlingslokaldelegationen besluta även i dessa ärenden. Utskottet föreslår att riksdagen skall ge regeringen till känna vad man anfört om beslutsordningen, dvs. uppfattningen att det vore en fördel om samlingslokaldelegationen finge rätten att besluta. Jag vore tacksam om någon representant för bostadsutskottet ville klargöra vad utskottet menar med denna skrivning — man godtar som sagt först att regeringen beslutar i ärendena. Är det fråga om en tidsbegränsning, eller menar utskottet att det är fråga om en delegering från regeringen till samlingslokaldelegationen? Frågan kan få konsekvenser ur kultursynpunkt när det gäller beviljandet av anslag. Det är ur kultursynpunkt angeläget att det görs en samlad bedömning av behovet av lokaler som skall utnyttjas för olika kulturella aktiviteter. Det är emellertid fråga om en bedömning avseende behovet av investeringar för nyeller ombyggnad. Vid den bedömningen — vare sig den sker med hänvisning till den moderata uppfattningen att stödåtgärder av det här slaget är en kommunal angelägenhet eller enligt majoritetsskrivningen, som förespråkar statliga anslag för sådana investeringar — måste man också ta hänsyn till kostnaderna för driften. Vi har alla ett ansvar för kommunernas driftkostnader såväl för redan befintliga anläggningar som för eventuellt nya sådana. Det är naturligt att våra kommuner har tillgång till lokaler som kan användas för olika kulturaktiviteter. Det må gälla Riksteaterns föreställningar, konstutställningar eller teaterföreställningar där man utnyttjar kommunens egna krafter. Men det kostar pengar att driva sådana lokaler, och en eventuell utvidgning av det statliga stödet kan få inte önskvärda konsekvenser för driften av redan befintliga lokaler. I andra fall kan önskemål finnas om restaurering av kulturhistoriskt värdefulla byggnader som skall användas i kultursammanhang. Också här är det nödvändigt att det görs en samlad bedömning av driftkostnaderna, så att inte kommunerna hamnar i en ekonomisk situation som gör att man inte kan driva de lokaler man redan har. Men jag ser en uppenbar fara i att en enskild organisation i en kommun som äger eller skaffar sig en lokal, kanske i utkanten av kommunen, en lokal som är i stort behov av utbyggnad eller ombyggnad, av arbetsmarknadsskäl får tillstånd till en sådan ombyggnad utan att en samlad bedömning avseende kostnaderna för driften tas med i beräkningen. Moderaterna konstaterar i sin första reservation att det i dag finns ett omfattande samlingslokalsbestånd av i huvudsak god standard. Det tror jag är riktigt. Det är ur kultursynpunkt glädjande, men det är också nödvändigt att undvika att man genom nya udda åtgärder urholkar kommunernas möjligheter att fylla dessa lokaler med de aktiviteter och arrangemang som de avsetts att användas till. Det finns ju trots allt lokaler som står tomma. Herr talman! Jag skulle vara glad om jag kunde få en förklaring från utskottet, hur man tänker sig att de kulturpolitiska synpunkterna skall kunna beaktas när det gäller administrationen av bidragsgivningen till sådana här lokaler. Jag hör till dem som tror att regeringen kanske har mera sinne för detta än samlingslokaldelegationen.

Herr talman! Vi moderater vidhåller att det är nödvändigt att spara i statsbudgeten, och i den prioritering vi har gjort ligger inte stödet till allmänna samlingslokaler högst på listan. Vi tycker att det är viktigare att man utnyttjar redan befintliga lokaler, däribland skolornas lokaler. Det finns stora lokalresurser ute i kommunerna, och man måste i ett ekonomiskt pressat läge utnyttja de resurser som redan finns och inte skapa ytterligare resurser. I den kommun som jag kommer ifrån är det faktiskt så — och jag tror inte att det är unikt — att driftkostnaderna för samlingslokaler i hög grad övervältras på kommunen. Vi har stora poster i våra kommunala budgeter som avser bidrag till lokalägandeföreningar. Jag kan därför inte medverka till att lägga ytterligare bördor på kommunerna. Från moderat håll har vi sagt att vi under de förhållanden som nu råder måste avveckla detta stöd. Jag skulle vilja säga till Agne Hansson att han talar ungefär som om det inte fanns en enda allmän samlingslokal ute i landet. Det är faktiskt inte sant. Vi har, som jag sade tidigare, gott om allmänna samlingslokaler. Thure Jadestig säger att han och jag inte har samma erfarenheter. Nej, det har vi kanske inte, men det är i så fall märkligt, eftersom Thure Jadestig och jag i stort sett kommer från samma område, där vi bl.a. har ett stort antal Folkets hus. De lokalerna är i dag ytterst litet utnyttjade, men de kostar väldigt mycket pengar. Det finns också andra lokaler ute på landsbygden som utnyttjas mycket dåligt. Därför tycker jag att vi inte skall bygga upp fler lokaler. Agne Hansson talade om att man behöver lokaler när det gäller stadsförnyelse. Men det ligger faktiskt lån i ROT-programmet som är fördelaktiga och som kan användas för lokaler. Den sidan är alltså redan tillgodosedd. Mot denna bakgrund skulle jag vilja säga att vi för vår del anser att det är väl sörjt för lokalbehovet.

Herr talman! Det var inte mycket dokumentation, Margareta Gard. Att lokalerna inte utnyttjas är för mig en stor nyhet. Byggnader har byggts om och till. Nybyggnation har även förekommit. Samlingslokalerna utnyttjas verkligen i hög grad. Jag tror inte att moderaterna har den folkrörelseförankring som övriga politiska partier i Sveriges riksdag har. Att man resonerar som man gör beror nog på just avsaknaden av verklig erfarenhet. Jag har stor förståelse för de synpunkter som Elver Jonsson anlade. De överensstämmer med min grundsyn i detta sammanhang. Evert Svensson och jag samt några andra har i en motion aktualiserat behovet av ett vidgat samhällsstöd till trossamfundens samlingslokaler. Den motionen kommer riksdagen att behandla vid ett senare tillfälle. Frågan handläggs av kulturutskottet. Jag kan förstå Ingrid Sundbergs dilemma.

Den princip som gällt för bostadsutskottet är att en kulturpolitisk bedömning skall göras när det gäller de nytillkomna lokaliteterna. Den bedömningen skall kommunerna göra. Prioriteringen skall vara densamma som i fråga om de allmänna samlingslokalerna. Det framgår av propositionen att det finns ett samband härvidlag. Statsrådet skriver bl.a.: Bidrag bör kunna lämnas i de fall byggnadsprojekten inte menligt påverkar möjligheterna att förverkliga projekt som avser allmänna samlingslokaler och på samma villkor som gäller för upprustningsbidrag till allmänna samlingslokaler. Det måste således vara en växelverkan när det gäller de kulturpolitiska bedömningar som görs ute i kommunerna å ena sidan och samlingslokaldelegationens ansvarsområde å andra sidan.

Herr talman! Först en kommentar till vad Ingrid Sundberg sagt. Det är naturligtvis beklagligt att kulturutskottet inte har hörts. Jag vill dock framhålla att det förslag som utskottet lägger fram och som även berörs i motionen i fråga innebär en klar begränsning i förhållande till vad propositionen innehåller i det här avseendet. Jag kan emellertid inte förstå att man skulle uppnå en bättre prioritering och en samlad bedömning, om besluten i de här frågorna överläts på två beslutsinstanser — det gäller de två olika samlingslokalerna å ena sidan och kulturlokalerna å andra sidan. Rimligen borde det bli en bättre sammanvägning och prioritering samt ett bättre utnyttjande av medlen, om besluten fattades på ett och samma ställe. Mot den bakgrunden tycker jag att utskottets bedömning är riktig: att det bör åligga samlingslokaldelegationen att fatta beslut. Både Ingrid Sundberg och Margareta Gard sade att det skulle bli ökade kostnader för kommunerna, om byggandet och upprustningen av samlingslo kaler fortsatte. Men det är en fullständig missuppfattning. Det förhåller sig på precis motsatt vis. Låt mig peka på att man inom de ungefär 700 bygdegårdsföreningar som finns i dag sköter ett samlingslokalbestånd som motsvarar en yta på 200 000-225 000 kvadratmeter. Det sköts nästan uteslutande på ideell basis, eftersom det över huvud taget inte finns några anställda — centralt finns det fyra fast anställda. Det ideella arbete som här utförs uppskattas till 180 000-200 000 arbetstimmar. Dessa siffror skall jämföras med de insatser som görs i landets kommuner med avlönad arbetskraft: städning, reparation, underhåll, lokalbokning osv. Låt mig vidare peka på att ungefär 10 000 kommunala aktiviteter fanns inbokade på bygdegårdarna under förra budgetåret. Det innebär ett utnyttjande av dessa samlingslokaler på ungefär 14 90 från kommunens sida. Hade man inte kunnat utnyttja dessa lokaler hade man varit tvungen att ha andra lokaler någon annanstans och kanske bygga egna lokaler.

Snarast har det blivit en alltför stor sektorisering när det gäller vårt lokalbestånd på den allmänna sidan. En ökad satsning på samlingslokaler motverkar då en fortsatt sådan utveckling. Det är alltså positivt för samhället att satsa på samlingslokaler av den anledningen att de allmänna samlingslokalerna kan utnyttjas av kommunerna och det allmänna på ett bättre sätt och på ett samlat sätt. Låt mig ta ytterligare ett exempel i denna rikning. Här ute i Stockholms skärgård, på Ornö, tar man just nu i drift en färdig samlingslokal som löser en rad problem som kommunen stod inför och som man annars skulle ha varit tvungen att anvisa särlösningar för. Genom föreningsägande har man nu löst problemen på ett billigt och effektivt sätt. I den aktuella samlingslokalen har man bibliotek, förskola, skolgymnastik, distriktssköterskemottagning och postkontor — allt samhällsnyttiga verksamheter. Är det så att moderaterna vill ta bort möjligheterna att ordna samhällsservicen på ett enkelt och billigt sätt för glesbygdsbefolkningen, skärgårdsbefolkningen? Slutligen, Margareta Gard: Det är inte så att jag tror, utan jag vet, att det finns betydligt mer än en enda samlingslokal i det här landet. Jag känner också till det behov som finns. Bygdegårdsrörelsen — för att återknyta till den, när jag nu känner den bäst — har ökat sitt medlemsantal med över 50 det senaste året. Det är en 10-procentig ökning. Samlingslokaldelegationens lista, som finns med i propositionen, talar ett annat språk än att det finns en rad samlingslokaler som står outnyttjade.
Herr talman! Om man som Margareta Gard inte ser till effekterna, dvs. blundar eller inte tar hänsyn till vad som händer om man gör en onyanserad besparing, är det lätt att säga att riksdagen måste spara. Herr talman! Om riksdagen, inom parentes sagt, hade följt de moderata sparförslagen som har nämnts här i dag hade vi sopat undan tusentals miljoner kronor, dvs. flera miljarder, på en enda dag. Därför vågar jag påstå att Margareta Gard ensidigt har sjungit besparingens höga visa. När moderaterna säger att man får samordna och använda varandras lokaler mer, låter det sig ju sägas i denna kammare, men vad säger man till en förening eller, som jag refererade till, en liten missionsförsamling som bygger om för att bl.a. spara energi. Där kan det ju inte bli tal om att samordna, för då innebär det ju att man flyttar från sin egen kyrkobyggnad. Det är väl inte det som moderaterna hade tänkt sig, även om det kan bli effekten av detta. Därför menar jag att det är så farligt att blint slå undan stora som små belopp utan att se till de reella effekterna. Därför är det beklagligt att det moderata förslaget i reservationen förs fram här i kammaren. Mitt slutintryck när det gäller det här betänkandet är att det går en klar skiljelinje mellan de moderata förslagen, som på de här punkterna är helt negativa, och den förståelse som jag ändå spårar hos bostadsutskottets majoritet, som vill slå vakt om folkrörelsernas villkor.
Herr talman! Det gladde mig att höra Agne Hansson erkänna att det kanske inte hade varit så dumt om kulturutskottet hade fått yttra sig över frågan om bidragen till de icke-statliga teater-, konsertoch museilokalerna. Jag tycker att det vore angeläget om Thure Jadestig gjorde samma erkännande mot bakgrund av att det här läggs fram en proposition som innebär att regeringen skall besluta om sådana här extra bidrag. Sedan gör bostadsutskottet ändringar i propositionen. Vi förutsätter — eller gissar — att dessa förändringar kan få kulturpolitiska konsekvenser. Vi har inte haft möjlighet att behandla den här frågan i utskottet. Jag kan därför inte uttala mig i den ena eller den andra riktningen, men jag vill från utskottets sida säga att det hade varit bra, om vi hade fått frågan i kulturutskottet för yttrande. Herr talman! Till sist vill jag gärna säga, att även om man här kan hävda att de moderata representanterna inte har folkrörelseerfarenhet, är det väl en individuell fråga. Jag tror att de flesta av oss i den här kammaren — Margareta Gard och jag i alla händelser — har kommunal erfarenhet. Jag tycker nog att det är litet övermaga att säga att kommunerna inte drabbas av kostnader för drift av lokaler av olika slag — det är faktum att de gör det. Självfallet glädjer vi oss åt den frivilliga och ideella arbetsinsats som görs ute på våra bygdegårdar. Men det är faktiskt inte bara bygdegårdar som ryms under beteckningen samlingslokaler.
Herr talman! Helt kort skulle jag vilja säga att det inte är någon av de tidigare talarna här som har övertygat mig om att det finns för få samlingslokaler. Tvärtom har ju Agne Hansson stått här och talat om hur man utnyttjar samlingslokalerna för annan verksamhet för att över huvud taget kunna utnyttja dem. Därför tycker jag att vår reservation är befogad.

Herr talman! I bostadsutskottets betänkande 1983/84:21 behandlas frågorna om energisparåtgärder i bostadsbeståndet m.m. Till betänkandet är fogade ett antal reservationer. Flera av dessa stöder vi moderater. Innan jag går in på de enskilda reservationerna, vill jag helt kort anföra några allmänna synpunkter. Under en rad år har mycket stora belopp satsats på energisparåtgärder. Oljeförbrukningen har också pressats ned. Ändå är det förhastat att dra den slutsatsen att det råder ett absolut samband mellan de belopp som satsats på energisparåtgärder och oljeberoendets minskning. Åtskilliga av de utförda energisparåtgärderna hade kommit till stånd även utan det statliga stödet. Prisnivån spelar här en avgörande roll. Dessutom är allt fler nu så medvetna om nödvändigheten av besparingar att många åtgärder vidtas på denna grund. Vår utgångspunkt är att statliga medel inte i onödan skall användas när orsakssambandet är så svårbevisat som här och när budgetunderskottet är så stort som i dag. De begränsade resurser som finns bör användas på de mest angelägna områdena. I reservation 1 tar vi upp de energisparåtgärder som föranleds av ROT programmet. Eftersom vi anser att ROT-programmet aldrig borde ha beslutats, finns det heller ingen anledning att stödja de energisparåtgärder som programmet föranleder. Samma utgångspunkt gäller beträffande reservation 2, där vi framför kravet på att energibidragsgivningen bör upphöra vid halvårsskiftet 1984. De belopp som är möjliga att spara anges i reservation 3. Enligt vår uppfattning kan 100 milj.kr. sparas. På grund av det system som är etablerat beträffande energisparlån och budgettekniska regler är det inte möjligt att i detta läge spara mera, även om vår vilja låg i den riktningen. ROT-programmet återkommer även i reservation 4. Regeringen vill anslå särskilda medel till information om energisparåtgärder för ROT-programmet, vilket vi finner obefogat. Inte heller anser vi att särskilda statliga medel skall användas till besiktningsoch rådgivningsverksamhet inom energiområdet. I det ansträngda ekonomiska läget finns det ingen anledning att staten går in här, utan det bör berörda myndigheter m.fl. svara för. Vi sparar härmed 182 milj.kr. Slutligen vänder vi oss emot att styrningen skall öka och att det skall bli någon form av tillståndsgivning beträffande värmepumpar. Denna ökade styrning skulle få en menlig inverkan på benägenheten att installera värmepumpar. Vi avvisar alltså det förslaget. Herr talman! Jag yrkar med detta bifall till reservationerna 1, 2, 3, 4, 6 och 8.

Herr talman! Det är bekymmersamt att regeringen ändrar organisationen av energisparrådgivningen i kommunerna. Det tar tid att lära sig statliga normer och få i gång rådgivning, och verksamheten tappar fart när tjänstemännen måste lära sig nya regler — med risk för att det blir byråkrati i stället för rådgivning. Det är också fel, anser centern, att koppla in länsbostadsnämnderna på ett för dem nytt område. Jag yrkar bifall till reservation 5. Centern kan inte hålla med moderaterna och folkpartiet i reservationerna 1,2, 3 och 4, där de vill avveckla hela stödet till energisparandet. Det är sant, att det är så lönsamt att ersätta olja med något annat att där inte behövs något stöd, men är man okunnig är det risk att det blir en okritisk övergång till el. Elpriset är inte satt efter den långsiktiga marginalkostnaden utan så att man skall kunna bli av med hela det överskott på el som finns genom kärnkraften. Marknaden är alltså satt ur spel. Därför behövs rådgivning. Det är annars fara för att vi låser fast oss i ett orealistiskt stort elberoende. Jag yrkar alltså avslag på reservationerna 1, 2, 3 och 4 och bifall till utskottets hemställan på den punkten. Okunnigheten är stor om vad energihushållning är och hur mycket den kan ge. Många tror fortfarande att energihushållning är att frysa och spara, men i själva verket är det att utnyttja energin bättre, att bygga upp en hög energiproduktivitet och att använda el bara till elspecifika ändamål. Vi är i dag rent otroligt klumpiga när det gäller att få ut så mycket som möjligt av den energi vi köper. På 1950 och 1960-talen var energin så billig att det var naturligt att det blev så. Vi använder nu totalt ca 400 TWh energi om året. Men det skulle vara möjligt att halvera den energianvändningen till år 2010 och ändå öka konsumtionen av varor och tjänster med 50 96, om vi nu vill det. Det är energihushållning. Men den kommer inte av sig själv — de som säljer energi är alldeles för starka för det. I folkomröstningen 1980 sade linje 2, som socialdemokraterna och folkpartiet stod bakom, att husuppvärmning med direktverkande el skulle förhindras. Men nu stoppar inte regeringen den massiva utbyggnad av elvärme som håller på att ske i Sverige. Normerna för att få installera direktverkande el i nya permanenthus är alltför kraftlösa, och införandet av dem fördröjdes av regeringen. Det finns redan i dag teknik och sätt att bygga som gör behovet av att tillföra energi för uppvärmning ytterst litet. Men eftersom direktverkande el är tillåtet för uppvärmning också med klumpiga re teknik stimuleras inte den bästa tekniken. Det är synd. Vi bör verkligen skärpa normerna. Jag yrkar bifall till reservation nr 7. Till sist några ord om värmepumpar. På den punkten gör utskottets majoritet ett, tycker vi, helt onödigt tillkännagivande. Planoch bygglagen tar upp frågan om en planering för värmepumparna, och redan i dag kan kommunerna genom den lokala hälsovårdsstadgan besluta om anmälningsskyldighet. Här yrkar jag bifall till reservation nr 8.

Herr talman! Energiförbrukningen i Sverige har under senare år minskat. Samtidigt har en förskjutning skett mellan olika energislag. Oljeanvändningen har minskat kraftigt medan elanvändningen ökar. Den ökningen produceras så gott som helt i kärnkraftverk, eftersom övrig elproduktion är oförändrad eller stagnerar. Över hela den svenska produktionen och konsumtionen av energi lägger kärnkraftsutbyggnaden och dess snabbt ökande produktion av elström, som till varje pris måste placeras, en förlamande hand. Realisationen av elkraft, framför allt till alla typer av uppvärmning, förhindrar och fördröjer energisparandet. Det är ingen överdrift att påstå att ett konsekvent energisparande, understött av samhället genom lån och bidrag, och en taxeoch skattepolitik kombinerad med lämplig lagstiftning, skulle ha kunnat ersätta minst två av de hittills startade kärnkraftsreaktorerna. De största och snabbaste vinsterna inom energiförsörjningen står, som vpk ständigt har påpekat, att vinna på konsumtionssidan. Därför är åtgärder för hushållning, nya former för maskinkonstruktioner, bättre processer, systematisk omstrukturering av elanvändningen och framför allt samhälleliga styrmedel nödvändiga. Vpk har tidigare framhållit att kärnkraftverk mycket väl kan ställas av också innan de tjänstgjort i 25 år, eftersom utgångspunkten är att avvecklingen skall göras ”i den takt som är möjlig med hänsyn till behovet av elektrisk kraft för upprättandet av sysselsättning och välfärd”. Att med lock och pock etablera lågtemperaturuppvärmning med nytillkommande kärnkraft är över huvud taget inte överstämmande med talet om ”behovet av elektrisk kraft”. Herr talman! Det är ett mål i sig att begränsa varje onödig energianvändning, eftersom all energiomvandling har negativa miljöeffekter. Med en systematisk hushållning och omstrukturering av elanvändningen är det fullt möjligt att undvara kärnkraften utan att för den skull angripa de fyra huvudälvar och andra älvsträckor som enligt den fysiska riksplanen skall bevaras och utan att fastna i ett beroende av kolkondens. Eltillförseln måste ses inte i första hand som en tillförselfråga, utan främst som en fråga om för vilka ändamål vi behöver elkraft. Det finns ett antal elspecifika ändamål, dvs. användningsområden, där man inte kan ersätta el med någon annan energi. Vår belysning måste baseras på el, den eldrivna trafiken — f. ö. mycket energisnål — är ett annat område, och hit hör givetivs driften av elektriska motorer för skilda ändamål i industrin, i hushållen och på andra samhällsområden. Ser man som mål för vår elförsörjning att i första hand tillgodose dessa elspecifika ändamål, så är avvecklingen av kärnkraften inget egentligt problem, i varje fall inget problem som handlar om elkraft. Snarare är det en fråga om hur uppvärmningen av våra byggnader skall ordnas. Vpk har även tidigare uttalat att en sådan inriktning för elanvändningen bör beslutas av riksdagen och bli bestämmande för de konkreta åtgärderna. Av principen att elspecifika ändamål i första hand skall tillgodoses då det gäller elförsörjning följer att uppvärmning normalt skall baseras på bränslen och inte på el. De omtalade restriktionerna beträffande direktverkande elvärme är i stort sett obefintliga då det gäller de senaste årens tillkommande småhusproduktion. Även i övrigt är det i stort sett så, att uppvärmningsområdet är den ökande kärnkraftselens enda större marknad. Detta innebär låsningar som försvårar avvecklingen. Givetvis är det marknadsmässigt förståeligt att kraftbolagen söker placera elkraften varhelst det är möjligt. Men det måste vara ett samhällsintresse att med en långsiktig plan för att systematiskt, i takt med att kärnkraftverken stängs av, ersätta elvärme med lågvärdig energi. Endast i anslutning till värmepump för att tillvarata annan energi kan el under vissa omständigheter användas för uppvärmningsändamål. Herr talman! Ytterligare införande av el i värmesystem måste förhindras. Slöseriet i övrigt med el måste upphöra. Det finns beräkningar som visar att småhus och villor kan komma att vara totalt elberoende år 1990. Samtidigt finns det prognoser som säger att elpriset kommer att fördubblas i reella tal på 1990-talet. Sverige måste snarare koncentrera sig på att minska elberoendet än ägna så gott som all uppmärksamhet åt att göra sig av med oljan. Herr talman! Det här var i och för sig inga nya synpunkter. Jag tror det är synpunkter som man ständigt måste återkomma till och påminna om mot bakgrund av folkomröstningsresultatet och mot bakgrund av beslut som har fattats i den här riksdagen. Detta skulle alltså utgöra ytterligare motiveringar då jag nu yrkar bifall till reservationen nr 7.

Herr talman! Jag skall försöka begränsa mig till att kommentera de punkter där utskottet inte är enigt. Jag tror att jag kan göra det relativt kort. Det är fråga om gamla och välkända ståndpunkter. I många fall är det så, att riksdagen tidigare har tagit ställning i själva sakfrågorna. Det skulle i och för sig vara mycket intressant och mycket spännande att få ta upp en diskussion med Birgitta Hambraeus om hur det 200-terawattsamhälle skall se ut som hon påstod att vi skulle kunna åstadkomma år 2 010. Det skall jag emellertid avstå ifrån, eftersom den tidsplan vi har i så fall troligen skulle kollapsa alldeles. Jag ser med spänning fram emot att Birgitta Hambraeus vid ett senare tillfälle närmare preciserar hur detta samhälle skulle se ut. Av samma skäl skall jag inte heller ta upp en diskussion med Tore Claeson om hans påstående om det svenska elberoendet på sikt. Herr talman! Ett par av reservationerna gäller bostadsförbättring och energisparlån. I dessa frågor står moderaterna ensamma och väl isolerade. I den ena reservationen — som också en folkpartist har skrivit under — står ”att bostadsförbättringsprogrammet i de delar det berör energisparåtgärder för bostäder bör avbrytas vid halvårsskiftet 1984”. I den andra reservationen står att detta stöd ”bör upphöra vid halvårsskiftet 1984”. Nyckelorden är alltså ”avbryta” och ”upphöra”. Det tycker inte majoriteten är förenligt med ett rationellt energisparande. Ett par andra reservationer gäller anslag. Även här står moderaterna för de hårda tagen. Man skriver: ”Programmet bör sålunda inte genomföras, och skäl saknas att beräkna medel för de särskilda informationsinsatserna för programmet.” Det är alltså fråga om en form av totalstopp även här. Sedan är det, herr talman, en annan fråga att moderaterna jonglerar med matematiken och medelsberäkningen och även med utställda löften. Det som i dag ser fullt godtagbart ut från moderata utgångspunkter är egentligen en kvalificerad felräkning. Det kan kanske vara skickligt gjort, men dess värre är det fel. Besparingseffekterna är felräknade, alternativt dubbelutnyttjade eller flyttade över budgetåren, om man nu inte rakt upp och ner avser att dra in de löften man har varit med om att ställa ut. En annan reservation, från centeroch vpkhåll, återkommer med de gamla välkända kraven om skärpta regler för direktverkande el. Till detta finns en randanmärkning att göra. Hur mycket reglerna skall skärpas avstår man mycket noggrant från att tala om. Till detta finns bara att säga att en omprövning av det regelsystem som gäller i dag redan är aviserad. Någon åtgärd från riksdagen för att puffa på i den riktning som vi i och för sig från båda håll önskar finns det inte anledning att vidta. Till sist, herr talman, något om normerna för värmepumpar. Här har moderaterna, centerpartister och folkpartister förenat sig i en gemensam reservation. I den står det: ”Enligt utskottets uppfattning finns sålunda inte anledning att genom ytterligare regler försvåra att värmepumpar installeras.” Bertil Danielsson tänjde det hela ytterligare och påstod att styrningen kommer att öka än mer genom det förfaringssätt som majoriteten föreslår. Det handlar inte om detta. Jag vill bara rekommendera dem som står för reservationen att läsa i betänkandet på s. 8 och framåt. Det är inte fråga om att försvåra installationen av värmepumpar utan snarare precis tvärtom, att få ordning och reda i det regelsystem som skall gälla, att klara ut vilka miljökrav vi skall ställa upp. Jag skall bara citera en mening från s. 9 i majoritetstexten. Vi skriver där: ”Det är också angeläget att samordna och anpassa de olika regler m.m. som torde behövas i sammanhanget.” Jag uppfattar reservationen som en vantolkning av vad majoriteten vill. Det var intressant att lyssna till Birgitta Hambraeus på den här punkten. Hon hänvisade med full rätt till den möjlighet som föreligger att lokalt utforma bestämmelser med stöd av den nya miljöoch hälsoskyddslagen. Men i reservationen är det uppenbart att man inte vill ha regler. I anförandet uttryckte Birgitta Hambraeus i och för sig nödvändigheten av att ha regler. I praktiken har alltså Birgitta Hambraeus lämnat reservationen och står nu för någon form av lokala regler — den typ av lokala regler som hon startade sitt anförande med att gissla eftersom de skulle ge olikheter i hanteringen. Vi har stannat för den ståndpunkten att skall man kunna klara en vettig, förnuftig och omfattande introduktion av värmepumpar är det lämpligt att ha enhetliga regler som gäller lika i rikets alla kommuner. Därför ber jag till sist, herr talman, att få yrka bifall till utskottets förslag på samtliga punkter.
Herr talman! Per Olof Håkansson gillade inte riktigt de ståndpunkter vi har intagit i utskottet. Det hade jag heller inte väntat mig. Per Olof Håkansson använde uttrycket att vi stod isolerade, Jag tog inte det som ett inlägg i energidebatten som sådan, där isoleringsåtgärder ofta är mycket välbetänkta. Jag förmodar att han avsåg en politisk isolering. Detta gör mig ganska förnöjd. När uttrycket används att moderaterna står isolerade i någon fråga, då brukar en omprövning inom socialdemokratin vara ganska nära förestående. Jag har hört det uttrycket så många gånger nu, att jag direkt reagerar på det sättet. Detta tycker jag är glädjande, Upplysningsvis vill jag nämna att den första reservationen, där vi står isolerade, har vi väckt tillsammans med folkpartiet på grundval av en folkpartimotion. Det kanske finns anledning att studera betänkandet något närmare. Grundtanken och kärnpunkten i vårt resonemang i alla dessa frågor är att det inte är alldeles givet att man just med statliga åtgärder, bidrag, stöd eller styråtgärder, når det bästa resultatet. Det kan kosta mer än det smakar. När utskottet besökte statens institut för byggforskning i Gävle meddelades där, att många av de energisparåtgärder som gjorts i villabeståndet har tillkommit oberoende av om statligt stöd har utgått eller inte. Åtskilliga av de insatser som hittills är gjorda hade alltså kommit till statligt stöd förutan. Det har vi misstänkt länge, och där fick vi det bekräftat. Vi menar att när staten har problem med ekonomi och budgetunderskott, så skall vi inte i onödan gå in och stödja. Av tekniska skäl har det nu inte varit möjligt för oss att göra de neddragningar som vi egentligen vill. Det är en helt annan historia som dessutom var uppe också i förra ärendet. Men hela inriktningen från vår sida är att staten inte skall använda pengar som vi inte har till åtgärder som vi inte vet ger resultat. Det är vår grundinställning, sedan kan vi diskutera detaljerna. Men detta är en bärande tanke. Jag har velat återknyta återigen till vad Per Olof Håkansson nämnde, att det kanske kommer en islossning även på socialdemokratiskt håll, eftersom vi anses stå isolerade.
Herr talman! Jag är glad att Per Olof Håkansson är intresserad av den bild jag skissade av ett Sverige med en energianvändning på endast 200 TWh. Jag hoppas vi kan skaffa oss utbildning i utskottet när det gäller hur ett sådant system skall kunna verka. Det är inte riktigt att ta upp tiden i kammaren att undervisa varandra i denna fråga. När det gäller värmepumpar har jag i mitt anförande sagt att utskottsmajoritetens förslag är helt onödigt. Kommunerna har ju möjlighet att nu få en bild av var värmepumparna ligger. Så det är helt onödigt att här ge regeringen en näsknäpp, som majoriteten gör.
Herr talman! Jag måste först erkänna att jag inte blir klok på vad Bertil Danielsson egentligen menade i sitt senaste inlägg. Låt mig upplysa om att vi från socialdemokratiskt håll har varit kritiska mot den majoritet i vilken Bertil Danielsson en gång ingick, då man införde en mängd olika stöd åt energisparåtgärder. En del av dessa har varit av kosmetisk karaktär. Nu har det blivit en ändring, och nu uppträder Bertil Danielsson såsom kritiker mot energisparåtgärder som verkligen är energisparåtgärder. Sedan ser Bertil Danielsson fram mot en islossning. Ja, det må han göra, men någon islossning kommer inte att hända den här våren och inte heller nästa vår, för vi står för det ROT-program som vi har varit med om att fatta beslut om och vill att detta program också skall genomföras. Bertil Danielsson gör jämförelser med villasidan. Det är alldeles korrekt att det där genomförts en mängd olika energisparåtgärder som varit konstiga. Men i det här fallet talar vi i första hand om flerfamiljshus. Till sist ett par ord till Birgitta Hambraeus. Hon uttryckte glädje över att jag är intresserad av det s.k. 200-terawatt-samhället. Men jag känner faktiskt oro för de människor som skall bo i detta samhälle. Därför tycker jag att Birgitta Hambraeus skall presentera detta 200-terawatt-samhälle litet bättre än vad hon har tillfälle att göra i dag. Därefter kan man eventuellt uttrycka en på fakta grundad glädje eller oro.

Herr talman! Skolan har ont om pengar. Det gäller i dag, men det kommer i än högre grad att gälla om några år. Den socialdemokratiska oförmågan att göra något åt landets finanser som varaktigt skapar nya resurser kommer att ställa hela det svenska samhället inför betydande påfrestningar när den nuvarande lättsinnesfesten är över. När ett på nytt stigande budgetunderskott till slut måste pressas tillbaka kommer inte många verksamheter att kunna hållas undan. Också skolan måste vara beredd att dra sitt strå till stacken. Att medge detta är inte uttryck för någon önskan att beröva skolan de resurer den behöver för att kunna förmedla en kvalitativt fullgod undervisning. I stället handlar det om en realistisk bedömning av vad som kommer att bli oundvikligt. Vi gör skolan den bästa tjänsten genom att i dag se sanningen som den är. För varje verksamhet som tvingas spara pengar är det en fördel om det kan ske i välövervägda former. Så har det som bekant inte alltid varit hittills när det gäller de senaste årens skolbesparingar. Mer eller mindre berättigad indignation hos lärare och elever har negativt påverkat arbetsglädjen i skolan. Sådana stämningar gagnar inte undervisningsresultatet. Det är dags 103 att välja en ärligare och mera långsiktig besparingsstrategi än vad riksdag och regering hittills gjort. Det är självklart sant att det också inom skolan — precis som inom alla andra områden — går att snåla litet varstans. Större besparingar — och sådana slipper vi, som sagt, inte undan — kräver emellertid en annan teknik. Vi måste välja vilka uppgifter utbildningsväsendet skall ge prioritet före andra. Och ”vi”, det är riksdagen, som ytterst har att ta anvaret för både resurstilldelning och skolans innehåll. För oss moderater gäller följande prioriteringar. Ungdomsskolans basverksamhet måste i fortsättningen undandras från besparingar. Det innebär att skolutbildning av äldre i vårt förslag får stå tillbaka för utbildningen av unga. Tillräckliga resurser måste vidare reserveras för själva undervisningen. Det innebär att satsningar på umbärliga lokaler, utrustning och personal för andra uppgifter än undervisningen åsätts lägre prioritet. Till slut innebär vårt förslag en ambitionssänkning i fråga om hemspråksundervisningen. För att garantera tillräckliga resurser till den oumbärliga skolutbildningen bör hemspråksundervisningen organiseras på ett sådant sätt att undervisningen erbjuds utifrån striktare kriterier än i dag. Invandrarna måste emellertid under alla omständigheter kunna tillförsäkras en sådan bas i det egna språket att den kulturella identiteten kan upprätthållas. Herr talman! Ifrån dessa prioriteringar lägger vi upp vår reformstrategi för skolan inte bara under det innevarande riksmötet utan för den övergripbara framtiden. I dagens debatt handlar det om prioriteringen av unga framför äldre studerande. För att klara tillräckliga resurser till ungdomsskolan inom ramen för en ansvarsfull ekonomisk politik får såväl komvux som viss utbildning i studieförbundens regi maka på sig. Det innebär påtagliga påfrestningar på vuxenutbildningen, det skall inte förnekas. Men alternativet — att spara litet här och litet där med resultatet att ingen skolform klarar sin uppgift — är värre. Hans Nyhage kommer senare att utveckla vår ståndpunkt i fråga om studieförbunden. Birger Hagård kommer på samma sätt att motivera vår ståndpunkt att inte tillstyrka statsbidrag till den kommunistiska folkhögskolan i Bona. I fråga om komvux och annan motsvarande vuxenutbildning vill jag bara understryka följande: Trots en betydande besparing klarar vi moderater att garantera två viktiga vuxenutbildningsfunktioner, nämligen kompetensutbildning och nivåhöjning av en äldre generations grundläggande kunskaper. Av lika central betydelse som ungdomsskolans utbildning är nämligen den vuxenutbildning som syftar till att ge dem i den äldre generationen, som i ungdomsåren inte fick chansen att få utbildning upp till en nivå som i dag motsvarar grundskolan, chansen att förkovra sig. Möjligheten att nu reparera detta måste vi under alla omständigheter kunna garantera. Viktigt är det också, herr talman, att inom komvux kunna erbjuda möjligheter att komplettera kunskaper nödvändiga för vidare studier inom högskolan. Särskilt angeläget blir detta, om man i likhet med oss moderater — Nr 106 vill ge de olika gymnasielinjerna en klarare profil än vad regeringen och den grundläggande utbildningen på grundskolenivå, kan alltså klaras = trots våra besparingar. Skulle det visa sig att annan komvux-verksamhet som Anslag till vuxenutav olika skäl kan bedömas som särskilt värdefull riskerar att drabbas, är det bildning enligt vår mening knappast orimligt att tänka sig en viss avgiftsfinansiering av sådana utbildningar. Herr talman! Vi måste spara mer än vad regeringen orkar med, och vi måste göra det bättre. Skolan har rätt att kräva ordentliga besked om vad vi förväntar oss av den och om vilka verksamheter vi är beredda att låta stå tillbaka för andra verksamheters skull. Pengarna räcker inte till allt, men till det som skolan oundgängligen måste klara skall det alltid finnas pengar nog.

Herr talman! Behovet av vuxenutbildning är och kommer i framtiden att vara mycket stort. En kärv arbetsmarknad gör detta behov särskilt påfallande. Det må gälla fortbildning och vidareutbildning, återkommande utbildning, omskolning eller att förbättra en låg grundutbildning. Det kan noteras att SÖ i sin långtidsplanering gör exakt samma bedömning. I utbildningsutskottets betänkande nr 14 behandlas vissa anslag till vuxenutbildning. Till betänkandet är fogade två reservationer från centerpartiet. I reservation nr 5 föreslår vi ett höjt tilläggsbidrag till studiecirklar i glesbygd, dvs. stödområdena A, B och C. Det har skett en påfallande minskning av antalet cirklar i dessa områden, det kan man notera. Delvis beror detta på vissa förändringar av områdesgränserna. Men minskningen beror också på ökade kostnader inte minst genom fördyrade resor. Därmed har man också fått höga cirkelavgifter. Vi anser att ett höjt tilläggsbidrag till denna verksamhet är nödvändigt för att kunna erbjuda människor bosatta i dessa områden cirkelverksamhet och kulturaktiviteter. För väldigt många som bor på dessa orter är studieförbundens utbud enda möjligheten att få del av dessa aktiviteter. Hösten 1981 avlämnade utredningen om svenska för vuxna invandrare sitt slutbetänkande. Detta sändes av dåvarande regeringen omedelbart på remiss. Vid regeringsskiftet var arbetet på en proposition i frågan långt framskridet. Frågan har sedan dess förhalats gång på gång. I oktober 1983 lovade invandrarministern att propositionen skulle komma ”efter årsskiftet”. I propositionsförteckningen aviseras att den eventuellt skall läggas fram i maj. Det är djupt beklagligt att man i denna angelägna fråga som en följd av regeringens dröjsmål inte har kunnat komma fram till en lösning. Mot denna bakgrund hemställer vi i reservation 14 att en proposition om en reform att svenskundervisningen för invandrare föreläggs riksdagen i så god tid att reformen kan träda i kraft den 1 januari 1985. Så några ord om reservation 6 från moderaterna. | Först och främst vill jag erinra om 1974 års beslut om den statliga 105 kulturpolitiken. Man slog fast ett antal mål som man skulle försöka förverkliga. Ett önskemål gällde att man genom de beslutade satsningarna skulle nå ut till nya grupper. Kulturen skulle vara till för alla människor. Vidare slog man fast hur viktigt det är att människor stimuleras till egen skapande verksamhet. Bidraget till kulturverksamheten inom studieförbunden har varit ett instrument i strävandena att nå uppsatta mål. I dagarna har vi fått veta att man, trots att det hänt mycket på kulturverksamhetens område, inte har lyckats uppnå sina mål. Det gäller särskilt ansträngningarna att nå ut till nya grupper. Därför är det både beklagligt och förvånande att man inom moderata samlingspartiet vill minska det här angelägna anslaget med så mycket som 30 milj.kr. Man kan fråga sig vilka grupper anslaget är avsett för. Ja, det är just de grupper som jag nämnt tidigare i mitt anförande. Det är grupper som av sociala, ekonomiska eller geografiska skäl inte har möjlighet att delta i olika kulturaktiviteter. För dessa människor är det synnerligen betydelsefullt att de verkligen får en chans. Bidraget skall också användas till att stimulera barnoch ungdomsverksamheten, som är ett mycket fint alternativ till den skräpkultur som breder ut sig. I det avseendet är nämnda grupper särskilt utsatta. Per Unckel sade i sitt anförande att det inte finns tillräckligt med pengar. Det är naturligtvis sant. Han sade också att det är viktigt med en prioritering. Vi har precis samma uppfattning. Vår filosofi är den att om prioriteringar skall göras, måste man samtidigt slå vakt om just de grupper som är mest utsatta, dvs. de sämst ställda. En av de viktigaste satsningar som vi kan göra är just satsningen på kulturverksamheten.

Det är därför mycket viktigt att de utsatta grupperna får en chans, att vi hjälper dem så att de har samma utgångsläge som andra när skolan börjar. Herr talman!

Herr talman! Jag kommer i mitt anförande att i huvudsak tala för reservation nr 13 av Björn Samuelson, om behovet av uppsökande verksamhet för invandrarkvinnor. Det har betonats från den här talarstolen tidigare att invandrarkvinnorna befinner sig i en mycket svår situation. De utgör en av de mest utsatta grupperna i samhället, och om ingenting görs kommer deras situation att förvärras ytterligare. Därför är speciella insatser från samhällets sida helt nödvändiga, inte minst ur jämställdhetssynpunkt. Annars blir det lätt att uppfatta alla jämlikhetsoch jämställdhetsdeklarationer som allmänt och till intet förpliktigande munväder avsett att användas enbart i olika högtidliga sammanhang. Invandrarkvinnorna har en allmänt sett lägre basutbildning än männen inom gruppen. Utbildningsnivån är relativt låg, med en skolgång som kan vara begränsad till ett fåtal år i hemlandet. Den bristfälliga utbildningsnivån hos många invandrarkvinnor gör att de har särskilt svårt att konkurrera på arbetsmarknaden. En annan orsak är språksvårigheter. Invandrarkvinnornas speciella ställning och roll både inom familjen och i arbetslivet gör att de har mindre möjligheter att komma i beröring med språket än vad männen har. Dessutom saknar invandrarkvinnor den sociala skyddsmekanism eller det sociala kontrollsystem som utgörs av släkt, vänner och grannar. Avsaknaden av detta sociala kontaktnät, som är en värdefull informationskanal när det gäller allmän samhällsinformation, gör att invandrarkvinnorna ofta döms till en mycket svår social isolering. Samhället kan stödja invandrarkvinnorna på olika sätt. Möjligheterna till svenskundervisning och samhällsorientering kan ökas. Detta bör ske utifrån kvinnornas situation och förutsättningar. Genom uppsökande verksamhet kan man nå de hemarbetande kvinnorna och dem som på grund av skiftarbete har svårigheter att få del av svenskundervisningen. Samhällsorienteringen måste baseras på de behov invandrarkvinnorna har - Nr 106 med hänsyn till deras situation i Sverige, förkunskaper etc. Då dessa kvinnor : TSE Torsdagen den ofta har svårigheter att följa utbildningar upplagda över en längre tid är det 22 mars 1984 viktigt att nya metoder som veckoslutskurser eller kortare utbildningar på folkhögskolor prövas i ökad utsträckning. Anslag till vuxenut Herr talman! I det betänkande som vi nu diskuterar behandlas också en bildning motion av Iréne Vestlund. Motionen i fråga beskriver den värdefulla och nödvändiga verksamhet som bedrivs i dag av Kvinnofolkhögskolan i Göteborg. De krav som ställs i motionen — att Stiftelsen Kvinnofolkhögskolan bör bli statsbidragsberättigad — är rimliga och borde ha fått en bättre behandling av utskottet. Radio och TV är viktiga kanaler för att nå isolerade invandrarkvinnor. Utbildningsradion har tagit initiativ när det gäller att ta fram studiematerial och sända utbildningsprogram speciellt för invandrarkvinnor. Det är nödvändigt att denna verksamhet får fortsätta och utvidgas. Radiooch TV-program med språkundervisning och samhällsorientering bör produceras för kvinnor med olika språklig och kulturell bakgrund och sändas på tider då dessa kvinnor har möjlighet att ta del av dem. På så sätt kan denna verksamhet bli ett värdefullt komplement till svenskundervisning och samhällsorientering. Till slut, herr talman, vill jag framföra att förverkligandet av de invandrarpolitiska målsättningar om jämlikhet, valfrihet och samverkan som syftar till invandrarnas funktionella integrering i det svenska samhället är en process som pågår. Och den processen kan man påverka på olika sätt, beroende på vilka insatser man är beredd att göra i nuet. Gör man ingenting nu fördröjer man exempelvis invandrarkvinnornas funktionella integrering i det svenska samhället med vad det kan innebära i framtida samhälleliga kostnader. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservation 13.

Herr talman! Jag vill börja med att betona att vuxenutbildning är av mycket stort värde i dagens samhälle. I studiecirklar, på folkhögskolor och i kommunal vuxenutbildning finns kunskaper att hämta som betyder mycket för den enskildes utveckling och möjlighet att påverka i samhället. Men vuxna behöver också nya och bättre kunskaper när arbetsuppgifter förändras så snabbt som nu, och utan en bred vuxenutbildning kan vi bli efter i den tekniska utvecklingen. Det är därför tillfredsställande att regeringen trots en kärv ekonomi föreslår anslag för vuxenstudier av samma omfattning som hittills. Moderaterna och folkpartisterna tycks inte dela denna positiva grundsyn på vuxenutbildningen utan föreslår drastiskt stora nedskärningar av anslagen. I de moderata reservationerna föreslås att anslagen skall minskas med över 300 milj.kr. Till detta skall läggas den nedskärning av utbildning som blir följden av att moderaterna vill ta ytterligare 169 miljoner av vuxenutbild | ningsavgiften till finansiering av studieförbunden. Per Unckel är väl medve | ten om att moderaterna härigenom sammantaget vill skära ned anslagen till 109 vuxenutbildning med nära en halv miljard kronor. En halv miljard är en mycket stor del av anslagen, och denna nedskärning skulle leda till att betydligt färre lågutbildade kommer att studera och också till kraftigt höjda deltagaravgifter. Det finns anledning att något kommentera de olika områdena inom vuxenutbildninen var för sig och de 18 reservationer som avgetts. Vad först beträffar kommunal vuxenutbildning är den av regeringen föreslagna omfattningen väl avvägd för att klara de mest angelägna utbildningsbehoven. Det är också viktigt att regeringen bemyndigas att öka verksamheten, om det krävs av arbetsmarknadsskäl. Moderater och folkpartister vill skära ned, och jag måste få fråga: Vad kan det vara för utbildningspolitiska bedömningar bakom moderaternas förslag, som skulle minska kurserna på gymnasienivå med 40-50 26? Vilka behovsanalyser finns bakom folkpartiets förslag, som skulle minska kurserna på grundskolenivå med 20-25 96? Jag kan inte finna några rimliga skäl, så jag yrkar avslag på reservationerna 1 och 2. För studieförbundens verksamhet föreslår regeringen flera förbättringar: dels föreslås att tilläggsbidragen för cirklar inom områdena handikappstudier, hemspråk, svenska, matematik och samhällsorienterande ämnen skall höjas, dels föreslås höjning av bidragen för studiecirklar inom stödområde och för den kulturverksamhet som bedrivs av studieförbunden. För dessa verksamheter föreslår moderaterna stora försämringar. De vill helt ta bort tilläggsbidragen för hemspråk, svenska, matematik och samhällstudier. De moderata förslagen skulle leda till kraftiga höjningar av avgifterna för cirkeldeltagare som vill förbättra sina kunskaper i dessa viktiga ämnen. Kulturverksamheten inom studieförbunden är tydligen inget som uppskattas av moderaterna, som inte nöjer sig med att säga nej till den föreslagna höjningen utan vill skära bort hela 30 miljoner av anslaget. Ett bifall till denna reservation skulle ge färre delaktighet i stimulerande kulturaktiviteter, främst i glesbygdsområden, och ta bort mängder av arbetstillfällen för kulturarbetare. Visst är det typiskt för moderaterna att skära ned just bidragen till folklig kultur, där statens stöd i dag bara är någon tia per deltagare! För att man skall nå dem som har störst behov av vuxenutbildning behövs den uppsökande verksamheten i bostadsområdena. Genom uppsökeri kommer många lågutbildade som inte tidigare deltagit i vuxenstudier att få kontakt med studieförbundens verksamhet. Det förvånar inte att moderaternas ointresse för lågutbildade leder till att man föreslår att detta bidrag helt skall tas bort. Nästa moderata insats för att skära ned för just de grupper som har störst behov av studier görs på anslaget för undervisning i svenska språket för invandrare. Det vill moderaterna med besparing som enda motiv skära ned med 18 milj.kr. I ett par andra reservationer föreslås förändringar av reglerna för studiecirklar. Här föreslås statsbidrag för kursplanebundna universitetscirklar. Men de nuvarande reglerna hindrar inte cirklar på högskolans nivå; däremot skall folkbildning inte styras av kursplaner och kompetenskrav. Nr 106 Vidare föreslås att cirklar i konsthantverk skall få bidrag för ytterligare en M ; : Torsdagen den timme per sammankomst. Det skulle, som jag ser det, vara en tvivelaktig 22 mars 1984 prioritering av just dessa cirklar. mtr is skibliner Folkpartiet föreslår inte så stora nedskärningar som moderaterna, men vill Anslag till vuxenutinte ge ökat stöd till en förbättring av vuxnas kunskaper i svenska, matematik bildning och samhällskunskap. Centerpartiet vill skära ned stödet till cirklar i svenska och matematik, vilket skulle innebära höjda avgifter. Med centerns förslag blir det mycket dyrare att läsa svenska och matematik även inom stödområdet — ett något högre glesbygdstillägg kompenserar bara till viss del. Ett studium av de 17 borgerliga reservationerna till betänkandet visar att de tre partierna bara är överens om en enda liten sak mot regeringen, nämligen sämre bidrag till cirklar i två ämnen — svenska och matematik. Går detta inte tvärtemot allt som sägs om att stödja den tekniska utvecklingen, satsa på data och liknande? Under våren väntas regeringen framlägga förslag om reformering av svenskundervisningen för vuxna invandrare. Det finns därför inte anledning att nu föregripa propositionen genom uttalanden om förändringar av denna verksamhet. Med detta yrkar jag avslag på reservationerna 3 t.o.m. 14. Vid folkhögskolorna bedrivs vuxenutbildning i en form som uppskattas av många. Därför framförs i flera motioner krav på ytterligare folkhögskolor och ökade resurser till befintliga skolor. Av ekonomiska skäl kan utskottet inte tillstyrka dessa motioner. Moderaterna vill genom att förändra bidragen försämra folkhögskolans redan ansträngda ekonomi med ytterligare 21 milj.kr. Moderaterna yrkar också avslag på förslaget att Bona skall få bli självständig folkhögskola. Jag skall inte kommentera detta mera än genom att säga att i moderaternas Sverige skall det tydligaen vara mindre utrymme för mångfald av ideologier inom folkbildningen. Med detta yrkar jag avslag på reservationerna 15, 16 och 17. Herr talman! Till sist vill jag kommentera anslaget till central kursverksamhet och den reservation moderater och en folkpartist avgivit. I propostionen föreslår regeringen att löntagarorganisationerna m.fl. skall få bidrag till denna verksamhet med 34 miljoner. Det kanske behöver nämnas att detta anslag kom till för snart 15 år sedan för att ge fackligt aktiva sådan utbildning som behövs i det fackliga arbetet. Förra året ville moderaterna ta bort en del av bidraget och folkpartiet röstade med oss, nu går folkpartiet längre än moderaterna förra året. Det är väl så att när de två högerpartierna nu vill ta bort detta bidrag helt är det en del i den hätska anti-fackliga kampanj som bedrivs. Fackliga företrädare med sämre utbildning och kunskaper än de nuvarande skulle väl passa bra för de intressen Adelsohn och Westerberg företräder. Jag yrkar avslag på reservation 18. Herr talman! Jag yrkar också till sist bifall till utbildningsutskottets betänkande 1983/84:14 i dess helhet.
Herr talman! Efter att ha lyssnat till Ingvar Johansson frågar man sig ängsligt var han varit de senaste åren. Hade han varit här hade han upptäckt att festen är över. Festen är slut, Ingvar Johansson! Det är fel anförande han i dag hållit. Det där anförandet hade gått bra att hålla på 1950-talet, när problemställningen var hur vi skulle fördela ett hela tiden växande välstånd som räckte till obegränsade offentliga utgifter och obegränsat höjda löner — trodde man. Men nu är kalaset över. Nu handlar det om att bestämma vad det är som vi tvingas dra in på och vad vi skall prioritera. Vad tror Ingvar Johansson att 90 miljarder kronor i budgetunderskott i uppgången av en konjunktur innebär när konjunkturen vänder nedåt? Den diskussion som vi nu har hamnat i, herr talman, är på något sätt meningslös, innan man får reda på vad socialdemokratin faktiskt tänker sig dra in på. Hur ser ert alternativ ut för att klara ekonomin? För vår del är det alldeles uppenbart att det inte ligger ett skvatt av egenintresse att skära i ett enda av alla de anslag som denna debatt formellt handlar om. Men vi tvingas göra någonting för att inte samhällsekonomin skall gå över styr. Hur ser socialdemokratins alternativ ut? Kom upp och presentera det, så skall jag i nästa replik kommentera alternativet. Då blir denna debatt på något sätt mera meningsfull. Man blir, herr talman, litet trött på att år efter år tvingas delta i debatter där regeringssidan inte upptäckt att samhällsekonomin är i olag. Det är en otjänst ni gör, i detta fall gentemot landets elever, som förr eller senare tvingas möta en besparingsstrategi som sker oplanerat och osorterat, och där det anslag som först faller under statsrådets ögon kommer att råka mest illa ut. Det är den sämsta av alla tänkbara besparingsstrategier. Upp till bevis! Hur ser socialdemokratins metod ut för att bli kvitt ett budgetunderskott på 90 miljarder kronor?

Herr talman! Jag vill bara säga till Ingvar Johnsson att vi ju alla befinner oss i samma läge när det gäller de ekonomiska resurserna. Vi tvingas att göra besparingar och prioriteringar. Detta gör vi naturligtvis efter vars och ens utgångsläge, med hänsyn till vad vi anser är viktigt att satsa på. Från vårt håll anser vi att det är viktigt att glesbygdernas studieverksamhet får en förstärkning, eftersom man där har mycket små — i de allra flesta fall inga — utbildningsalternativ. Om man i glesbygderna inte hade denna studiecirkelverksamhet vore chanserna till förkovran och vidareutbildning mycket små. Det är så vi har sett på detta, och det är så vår prioritering ser ut. När det gäller svenskundervisning för vuxna invandrare säger Ingvar Johnsson att man väntar en proposition i vår. Det låter i och för sig bra. Denna proposition har tidigare förhalats, och fortfarande säger man att den eventuellt skall komma i vår. Jag förmodar att också Ingvar Johnsson är medveten om att om det kommer en proposition — eventuellt i maj — innebär det att den inte kan behandlas förrän till hösten. Det medför ytterligare dröjsmål när det gäller att få den här frågan löst. Det har från många håll uttalats hur viktigt detta är. Bl. a. har man från invandrarverket sagt att man vill se en lösning så snart som möjligt. Socialförsäkringsutskottet har framhållit att det är mycket angeläget för väldigt många invandrarkvinnor att detta problem blir löst. Skall vi vänta ytterligare ett halvår på detta? Det kan ändå inte vara nödvändigt!

Herr talman! Per Unckel väljer att i stort sett tala om annat än vuxenutbildningen. Jag förstår att vuxenutbildningen inte är något som han så gärna talar om mot bakgrund av de dramatiska nedskärningar som redovisas i moderaternas förslag. Vad är det socialdemokratiska alternativet till moderaternas besparingar, frågar Per Unckel. De finns redovisade i den budget som är framlagd, en budget som av praktiskt taget alla andra än moderaterna har bedömts som mycket stram. Resonemanget om att festen är slut och talet om domedagar är litet felaktigt, när vi talar om så viktiga verksamheter som folkbildning och vuxenutbildning i övrigt. Då Per Unckel i sitt första inlägg använder ord som reformstrategi när han egentligen menar frontalangrepp mot dem som är beroende av vuxenutbildning är det vårdslöshet med språket. När man talar om kompetens och om kompletteringar av kunskaper som skall klaras inom den kommunala vuxenutbildningen, samtidigt som man föreslår neddragningar med så stora tal, är dessa vackra ord naturligtvis ett hån mot de människor som kommer att drabbas. 113 Jag konstaterar att de sparåtgärder som moderaterna föreslår på detta område drabbar svaga grupper. Det finns inga klara analyser av varför just de förslag som läggs fram är de rimliga. Varför vill man exempelvis göra så kraftiga neddragningar av exempelvis gymnasieskolekurserna inom Komvux? Samma fråga kan ställas till Inga Hörlén: Varför har man valt att göra neddragningarna på just grundskolekurserna? Det är ju en dålig samstämmighet mellan de båda förslagen. Hur ser egentligen den borgerliga politiken ut när det gäller vuxenutbildningen? Beträffande den centrala kursverksamheten säger Inga Hörlén att det inte bara drabbar löntagarorganisationerna. Jag har emellertid gjort den bedömningen att man i folkpartiet tycker att man kan ge en spark också åt andra organisationer för att få rikta den stora sparken mot löntagarorganisationerna.

Herr talman! Ingvar Johnsson får förlåta mig om jag inte blir imponerad över svaret att socialdemokratins alternativ till moderaternas budget är den brist på nedskärningar som ni presenterade i januari. Minns jag inte alldeles fel var tidningarna i december månad fulla med påståenden och uppgifter om hur landets finansminister hade förlorat striden inom regeringen för de besparingar han visste var alldeles nödvändiga, men som säkerligen åtskilliga socialdemokrater av Ingvar Johnssons karaktär motsatte sig att finansministern ens fick presentera för riksdagen. Så, Ingvar Johnsson, den budget som ni har presenterat är ingenting som har imponerat på oss moderater. Men jag tror att Ingvar Johnsson skall vara försiktigare, innan han sveper in alla andra än just moderaterna bland dem som har imponerats av budgeten. Har jag förstått något av den ekonomisk-politiska debatten utanför den här kammaren rätt, varnar nu den ene ekonomen efter den andre för vad som kommer att hända, om inte budgetunderskottet åtgärdas. Varför har vi föreslagit just de åtgärder som vi har fört fram, frågar Ingvar Johnsson. Vi har försökt att hitta så många besparingar som vi anser vara nödvändiga för att budgetunderskottet skall kunna hållas nere. Vi är medvetna om att en och annan av dessa besparingar vid en närmare analys förmodligen borde bytas mot någon annan besparing. Det är vi alltid öppna för att diskutera. Men de diskussioner vi hade hoppats att få föra med regeringspartiet i vartenda riksdagsutskott för att komma fram till en ansvarsfull ekonomisk politik för landet har regeringen mött med skällsord av det slag som Ingvar Johnsson har presterat från talarstolen här i dag. Alla besparingar är onödiga, alla besparingar syftar till att komma åt de svaga i samhället, alla besparingar är egentligen uttryck för något djävulsstreck från oppositionen gentemot regeringen.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

Herr talman! Inga Hörlén säger att moderaterna och folkpartiet inte har samrått om hur de skall ställa sig. Det är märkligt att det är just det jag sade i mitt inledningsanförande — svenska och matematik i studiecirkelform är det enda ni är överens om att spara på. Än en gång: Hur stämmer det med vad vi säger om att vi skall klara den tekniska utvecklingen och se till att människor med låg utbildning kan bli delaktiga av samhällsdebatten? Sedan säger Per Unckel att det visst finns besparingar i den moderata reservationen som borde bytas ut. Jag tolkar det så, att Per Unckel ändå för en stund har drabbats av klarsyn och fått kalla fötter inför innehållet i den halva miljard som man i dag föreslår skall sparas in. Men nu gäller den moderata reservationen till dess att Per Unckel har talat om på vilka punkter moderaterna är beredda att ändra sig i förhållande till vad de tidigare har uttalat. Alla besparingar är inte besparingar som drabbar svaga grupper, Per Unckel. Jag har sagt att alla de besparingar som föreslås i de moderata reservationerna till detta betänkande är av en art som ganska ensidigt drabbar olika svaga grupper i samhället. Jag har inte fått något svar från vare sig folkpartiet eller moderaterna på frågan om vilka analyser som ligger till grund för att folkpartiet har kommit fram till att det är just grundskolekurserna som de vill dra ned på eller att moderaterna har kommit fram till att det är just gymnasiekurserna som de kan dra ned på. 115 Därför står frågan fortfarande obesvarad — om detta är möjliga besparingar som här föreslås och vad som skulle hända om borgarna hade möjlighet att genomföra de förslag som de nu har i sina reservationer.

Herr talman! Ingvar Johnsson lever i den föreställningen att just det anslag som regeringen föreslår är exakt det rätta och precis vad som behövs för att klara verksamheten på ett fullgott sätt. Alla andra nivåer är totalt bristfälliga, förkunnar han. Han föreställer sig att verksamheten uteslutande är knuten till bidragsbeloppen. ”Vad far gör är det rätta, oavsett hur det ser ut”, är hans enkla filosofi. Det vore onekligen värdefullt om Ingvar Johnsson kunde redovisa ett enda sakskäl för sina påståenden. Därtill är det hög tid att han inser att om vi inte känner vårt ansvar nu och vågar göra besparingar nu, får vi det etter värre längre fram. Den ekonomiska verklighet som vi i dag lever med gör sig påmind i snart sagt varje debatt som förs här i kammaren oavsett ämne. Gång på gång framhålls att vi alla måste vara återhållsamma i våra krav på samhällets åtaganden och att vi inte har råd och rätt att leva över våra tillgångar. Trots detta finns det alltjämt ledamöter som inte inser nödvändigheten av långtgående besparingar på alla områden i statsbudgeten. Alltför ofta görs uttalanden av innebörden: ”Spara gärna men inte här.” Man gör det alldeles för lätt för sig, när man resonerar på det sättet, och skulle vi följa den uppmaningen skulle det sannerligen inte bli mycket bevänt med besparingar. Ingvar Johnssons hela anförande hade just den inställningen. Nu diskuterar vi anslagen till vuxenutbildningen, och hit hör studieförbundens verksamhet. Det råder inga delade meningar om värdet med det fria och frivilliga folkbildningsarbetet och vad det har betytt och alltjämt betyder för många människor. Det arbete som studieförbunden utför är en utomordentlig tillgång för vårt samhälle. Det är därför en självklarhet att denna verksamhet skall ha del av samhällets stöd. För den som personligen är ” engageradi ett av våra studieförbund och som därför av egen erfarenhet inser värdet av folkbildningsarbetet kunde det ligga nära till hands att inte bara säga nej till varje besparing på området utan också kräva ökade anslag. Men att göra detta vore att handla mot bättre vetande och stick i stäv med vad som nu krävs. Vi måste ju tvärtom vara återhållsamma med anslagen även när det gäller studieförbundens verksamhetsområden. Detta borde studieförbunden själva nu rimligen vara införstådda med och således planera och genomföra sin verksamhet i enlighet därmed. Herr talman! Mot bakgrund av vad jag nu anfört vill jag något kommentera de reservationer rörande studieförbunden som utskottets moderata ledamöter står bakom. En enhällig riksdag uttalade sig vid upprepade tillfällen för att de s.k. prio-bidragen skulle bort. Folkbildningsutredningen handlade också i enlighet därmed och föreslog att inga sådana ämnesinriktade särskilda bidrag skulle förekomma. Dess värre har riksdagsmajoriteten sedermera frångått vad den tidigare ställt sig bakom, och därför har vi nu ett antal ämnesinriktade tilläggsbidrag. Nr 106 Vi moderater kan inte finna ett enda sakskäl som talar för detta och yrkar vara att stoppa verksamheten som sådan. Detta är ju inte sant. Statsbidragen Anslag till vuxenut skall givetvis utgå i vanlig ordning även till de cirklar som bedrivs i ämnen bildning som nu har tilläggsbidrag. Den från studiecirkelverksamheten till formen skilda kulturverksamheten är värdefull. Därigenom ges möjlighet för många människor att medverka i ett aktivt kulturskapande men också att få ta del av vår kultur, förmedlad av professionella kulturskapare. Det är därför berättigat med ett stöd från samhällets sida till denna verksamhet, så mycket mer som vissa besvärliga gränsdragningsfrågor gentemot cirkelverksamheten därigenom kan lösas. Anslaget har emellertid så sent som föregående år räknats upp med ca 20 96, och nu föreslås åter en höjning. Av samhällsekonomiska skäl tvingas vi moderater säga nej inte bara till den nu föreslagna höjningen utan också till ytterligare en del av anslaget. Vi föreslår således att anslaget skall minskas med 30 milj.kr. Trots denna besparing bör enligt vår mening goda möjligheter att bedriva en meningsfull kulturverksamhet alltfort föreligga för studieförbunden. Bidraget till uppsökande verksamhet i bostadsområden har enligt vår mening ingen viktig funktion att fylla och bör därför avskaffas. Det massiva utbud som på skilda sätt sprids av samtliga studieförbund är ju ingenting annat än just uppsökande verksamhet. Vi yrkar således avslag på de för ändamålet föreslagna 6,4 miljoner kronorna. När det gäller undervisningen i svenska för invandrare anser vi moderater det vara uppenbart att en betydande begränsning av antalet timmar kan ske utan förfång för undervisningen. Vi hävdar således att ett anslag motsvarande 400 000 timmar bör beviljas i stället för det av utskottsmajoriteten föreslagna anslaget för 500 000 timmar. Detta innebär en minskning av anslaget med 18 milj.kr. i jämförelse med vad regeringen föreslagit. I en tid när vi måste vara återhållsamma med samhällets resurser är det alldeles nödvändigt att vi rationaliserar verksamheten så långt möjligt. Inom just detta område torde det vara fullt möjligt att utnyttja resurserna på ett mer rationellt sätt. I reservation nr 10 angående kursplanebundna universitetscirklar konstaterar reservanterna att dessa cirklar uppenbarligen har stor betydelse för många människor särskilt i mindre orter och i glesbygd. Avståndet till högskoleorterna lägger hinder i vägen för många som vill delta i studier på högskolenivå. Det är rimligt att deras önskemål om att kunna bedriva dylika studier underlättas på det sätt som kan ske genom studieförbunden. Dessa cirklar bör därför åter bli statsbidragsberättigade. Kostnadsskäl går inte att åberopa som hinder i sammanhanget. Reservation nr 11, som berör studiecirklar inom konsthantverksområdet, kommer senare att behandlas av min partikamrat Inger Wickzén, som har mångårig erfarenhet av cirkelverksamheten. Därför nöjer jag mig här med 117 att enbart konstatera att utskottsmajoriteten åter omyndigförklarar studieförbunden när det gäller deras förmåga att handlägga denna fråga. Herr talman! De reservationer som jag hittills har berört hör alla hemma inom studieförbundens verksamhetsområde. Utöver dessa reservationer vill jag också något beröra reservation nr 18 angående bidrag till viss central kursverksamhet. Sedan budgetåret 1970/71 har statsbidrag utgått till löntagarorganisationerna för deras centrala kursverksamhet, och sedan ett antal år tillbaka också till ytterligare några andra organisationer. För det kommande budgetåret föreslås anslaget utgöra 34 milj.kr. Statsbidraget har således nu utgått i 14 år, och organisationerna borde därför rimligen ha fått behovet av denna centrala kursverksamhet täckt i betydande omfattning. Därtill måste hävdas att de ifrågavarande organisationernas ekonomiska situation inte är sådan, att de måste ha ett särskilt statsstöd för att kunna genomföra sin egen centrala kursverksamhet. Klara skäl finns av den anledningen för att detta bidrag nu avvecklas. Herr talman! Med det anförda yrkar jag bifall till samtliga de reservationer bakom vilka står moderata samlingspartiets ledamöter i utbildningsutskottet.

Herr talman! Jag ser det som nödvändigt att på något sätt reagera gentemot de anföranden som hållits av moderata riksdagsledamöter i dagens debatt. Det är ingen måtta på deras patos och engagemang eller på deras darr på rösten när de har förklarat för oss övriga riksdagsledamöter hur nödvändigt det är att ta hänsyn till det ekonomiska läge vi befinner oss i. De säger att festen redan är slut och att det inte finns några som helst ekonomiska utrymmen. Gör vi inte tillräckligt med besparingar på detta område kommer den allmänna konkursen att inträffa, hävdar de också. Dessutom påpekar de att varenda medborgare i detta land är medvetna om att vi måste spara på alla områden. Moderaterna talar om budgetunderskottet. Men samma riksdagsledamöter talar inte om budgetunderskottet när det gäller försvaret. Då är det inte så nödvändigt att spara. Då inträffar inte någon som helst samhällelig konkurs. Hur mycket pengar var det som ni hade föreslagit i ökade anslag till försvaret? Det kommer jag inte riktigt ihåg. Kan ni upplysa oss om det? Varför talar ni inte om budgetunderskottet när ni kommer med förslag till en omfördelningspolitik som innebär en enorm kapitalöverföring från hushållen till industrin? Varför talar ni inte om budgetunderskottet när det gäller den allmänna subventioneringen av industrin, som i dag har 65 olika former av subventioner? Herr talman! På 1930-talet fanns det en affisch i Tyskland där det stod: Anslag 450 miljoner till försvaret — beviljas. Historien upprepar sig. Det är bara siffrorna som ändras. Det är inte förvånande, herr talman, att moderaterna präglas av en cynisk och reaktionär klasspolitik. Det förvånande är att det kan framföras så här — Nr 106 öppet.